Herr talman! Låt mig först säga att det inte behövs någon slags buskagitation eller ful politisk taktik för att föra debatten om ålderdomshemmen. Oskar Lindkvist och även statsrådet Lindqvist försökte påskina att det pågår något slags mygelarbete när det gäller denna debatt. Jag skulle vilja säga att det är få politiska debatter som förs så öppet och som har engagerat så många människor, som direkt berörs, som just debatten om ålderdomshemmens vara eller inte vara. Vad jag menar är att ålderdomshemmen skall utvecklas, inte avvecklas, som omvårdnadsform. Det är det som är det viktiga. Jag tycker mig nästan märka större skillnad mellan de borgerliga partierna och socialdemokraterna i den här debatten än vad jag egentligen trodde förelåg. Låt mig bara nämna beslutet rörande ombyggnationen av ålderdomshem, det beslut som under bred enighet fattades här i riksdagen förra våren. Jag trodde faktiskt då att det beslutet skulle bädda för att man byggde om ålderdomshemmen till ålderdomshem. Det var detta som var meningen, precis som Oskar Lindkvist och även andra säger. Men det blev inte så. Nu bygger man om ålderdomshem till servicehus, utifrån den serviceprincip som finns i servicehusen. Det innebär en ganska stor förändring av omvårdnadens inriktning. Vad jag menar är viktigt är att gamla människor också i framtiden får möjlighet till den trygghet som ett boende med helinackordering i ålderdomshem ger. Då skall man inte försöka förfuska den möjligheten genom att knyta upp servicetanken som helhet till bostadsfinansieringslagstiftningen. Det är egentligen helt horribelt att bostadsfinansieringslagstiftningen skall styra innehållet i den sociala omvårdnaden. Det borde snarare vara så att den sociala omvårdnaden är huvudsaken i äldreomsorgen. När det sedan gäller behovet av ombyggnation är vi på den borgerliga sidan sannerligen eniga om att det är ett stort behov. Det var också vi som drev kravet på ombyggnad. Men nu förfuskas idén. I de meddelanden som socialstyrelsen ger ut säger man att inget hemtjänstbidrag utgår till ålderdomshemmen. Vad man faktiskt gör är att man sänker standarden vid servicehusen, och det var ju inte meningen. Meningen var att vi skulle få bättre och väl fungerande ålderdomshem, hem med helinackordering för de äldre personer som väljer just den vårdformen. Min fråga blir då: Är inte detta också statsrådet Lindqvists syn på dessa frågor?

Herr talman! Evert Svensson sade att han upplevde debatten som tråkig. Men jag kan försäkra Evert Svensson att man upplevde det som mycket tråkigt i socialutskottet i våras, när det faktiskt förelåg majoritet för förslaget om statsbidrag till ålderdomshem. Vpk stödde det borgerliga förslaget, och Evert Svensson och andra socialdemokrater startade då operation övertalning av vpk, som föll till föga efter flera bordläggningar. Det var ålderdomshemmen och de äldre som förlorade på det, och det var ett tråkigt beslut. Att ålderdomshemmen läggs ned beror på att statsbidrag inte utgår. Här föreligger alltså inte likabehandling av olika former av boende, och det efterlyser vi. Oskar Lindkvist beklagade att vi inte hade upptäckt samstämmigheten i riksdagen, men Oskar Lindkvist är tydligen helt omedveten om vad som skedde i socialutskottet. Det är tydligen vattentäta skott mellan socialdemokraterna i bostadsutskottet och socialdemokraterna i socialutskottet. Oskar Lindkvist borde ha bidragit till att socialdemokraterna i socialutskottet hade gått med på statsbidrag till driften av ålderdomshem, för det är villkoret för att bostadslånen skall kunna utnyttjas. Vi har konstaterat att 2 000 platser per år försvinner på ålderdomshemmen. Hörnstenen för ålderdomshemmen är statsbidragen till drift och personal. Bengt Lindqvist sade att det var svårt att få till stånd en saklig debatt, men så länge statsbidrag uteblir kommer den nu pågående avvecklingen att fortsätta. Bengt Lindqvist tyckte också att man borde kunna utgå från de faktiska företeelserna. Men ute i kommunerna har man sinne för de signaler från regeringen som de ekonomiska realiteterna förmedlar. De krav som regeringen ställer upplevs som en mur över vägen. En radikal ombyggnad av ålderdomshemmen blir oftast enda lösningen. I stället för att resa en försvårande mur över vägen borde man ha underlättat framkomligheten genom inspiration och incitament till förbättring inom en vid ram som tillät flexibla lösningar, där ålderdomshemmen är en viktig länk i vårdkedjan vid sidan av gruppboende och andra boendeformer. Då skulle kommunerna, med sina många människor med blick för vad som är praktiskt, estetiskt, ändamålsenligt och bra ha fått fina möjligheter att göra det bästa av byggnader och utrymmen, som skulle kunna bibehålla mycket av trevnad och atmosfär. Om regeringen inte ändrar inställning och visar det i handling blir alternativet att fler och fler ålderdomshem läggs ned i en allt snabbare takt. Till sist: Standardförbättring tycker vi är bra. Det är därför vi arbetar för statsbidrag till ålderdomshemmen.

Herr talman! Jag fäste mig vid avslutningen av Oskar Lindkvists anförande, där han klagade över desinformation i massmedierna. Han hade mött en artikel där det sades att de borgerliga var för driftbidrag till ålderdomshemmen, medan socialdemokraterna och vpk var emot. Men det är ju just så det är— dvs. socialdemokraterna har hittills varit emot driftbidrag till ålderdomshemmen. Vpk har däremot intagit olika ståndpunkter. Man motionerade i fjol om att det skulle införas sådana driftbidrag men frånföll under utskottsbehandlingen detta yrkande, precis som Ulla Tillander här redogjorde för. Men vi har hittills inte märkt att man från socialdemokratins sida någonsin uttalat sig för driftbidrag till ålderdomshemmen. Den information som gjorde Oskar Lindkvist så upprörd gör också mig upprörd, men av ett helt annat skäl — inte för att den är felaktig utan för att den är korrekt. Evert Svensson hade mött borgerliga politiker som ville avveckla ålderdomshemmen. Ja, sådana finns det gott om. Jag känner till många borgerligt styrda kommuner som helt har avvecklat alla ålderdomshem, och jag känner till många borgerliga politiker som menar att man i första hand skall satsa på andra boendeformer. Men vad den här debatten handlar om är ju vilka materiella incitament vi skall ha från statens sida för att stimulera en utveckling som gör det möjligt att också bevara bra ålderdomshem. Det är just de ekonomiska ramarna som vi lägger fast genom den utformning vi ger statsbidragsbestämmelserna. Då kan man konstatera att den utformning som vi från riksdagens sida hittills har givit statsbidragsbestämmelserna har lett till en successiv neddragning av ålderdomshemmen. Om vi då står inför den utveckling som Evert Svensson helt korrekt beskrev — vi kommer att få fler och fler som är mycket gamla — finns det väl alla skäl i världen att bryta den utvecklingen och i stället se till att vi även i framtiden kan bevara bra ålderdomshem. Det är från den utgångspunkten som socialdemokraternas negativa hållning till driftbidrag är så ologisk och så orimlig. Det vore, tycker jag, på tiden att vi fick ett klart besked från regeringens sida om att man är beredd att byta ståndpunkt i den här viktiga frågan.

Herr talman! Tarschys har inte förstått eller inte velat förstå att vi genom vårt beslut på vårkanten 1987 om ombyggnadslån för ålderdomshem skapade just förutsättningar för att ge driftbidrag i ombyggda ålderdomshem. Vad ni talar om — och det tror jag framför allt Tarschys har fastnat i — är ålderdomshem som skall vara dåliga bostäder; det skall vara trångt, det skall bo flera i samma rum och det skall vara låg standard. Det är den gamla ”fina” formen av ålderdomshem, som många kommunalmän uppenbarligen har i tankarna när de kritiserar ombyggnadslånen till ålderdomshem. Vi vill ge ett lyft till dem som bor på ålderdomshemmen. Vi vill att de skall bo ordentligt — de har egna pengar, de har i allmänhet folkpension, och de har rätt att beställa hur de vill ha det även om de bor på ett ålderdomshem. Vad det är fråga om, Tarschys, är att höja standarden så att den blir acceptabel. Människor skall inte bo sämre bara för att de har blivit äldre — de skall ha rätt att bo bra också på ett ålderdomshem. Till Ulla Tillander vill jag kort och gott säga att jag visst är medveten om vad som hände i socialutskottet 1987. Jag vet också att socialutskottet fann en mycket fin beteckning på ålderdomshemmen — man sade att det var en mycket lämplig mellanform. Jag tycker över huvud taget, Ulla Tillander, att socialutskottet gjorde en fin insats när man beskrev vårdformerna, och det var av mycket stor betydelse för oss i bostadsutskottet, när vi efter många om och men lyckades åstadkomma en mycket bred samling kring ombyggnadslån för ålderdomshemmen. Slutligen några ord till Göte Jonsson. Han sade att frågan om ombyggnation av ålderdomshemmen inte var hela frågeställningen. Nej, men det är en viktig del, en mycket, mycket viktig del. Vi andra i samhället skall bo bra — vi bor rymligt, vi har hög standard, och vi har bra miljö. Ungefär samma resonemang skall man föra om dem som bor på ålderdomshem. Jag vill gärna säga att ett bra boende på ålderdomshem är en viktig del av att trivas och känna den säkerhet som Göte Jonsson efterlyste. Jag tror att om vi tänker igenom de här frågorna litet mer solidariskt kanske det inte finns utrymme för de klagomål som framförts också i den här debatten.

Herr talman! Skulle vi följa det borgerliga förslaget att jämnt över göra driftsbidraget neutralt, skulle det innebära att vi här permanentade den standard på ålderdomshemmen som vi alla är överens om är för låg. Jag noterar det glädjande i att samtliga på det borgerliga hållet har varit överens om den standardhöjning som riksdagen nästan i enighet har beslutat om — först 1985 och även senare. Det som vi har beslutat betyder en väldig standardhöjning på våra ålderdomshem. Det är ett omfattande arbete som behövs framöver för att vi skall få den standarden. Om vi skall diskutera ett driftsbidrag — och om man lyssnar till vad statsrådet har sagt finner man att det faktiskt är under diskussion — måste vi veta i vilken form och under vilka villkor ett sådant statsbidrag skall ges. Jag vill upprepa att om vi skulle anta förslaget från borgerligt håll om att så att säga jämnt över ge statsbidrag för driften skulle det ske på hemtjänstens bekostnad. Jag vägrar för närvarande att gå med på något sådant, eftersom jag betraktar rekryteringen av folk till hemtjänsten som den svåraste frågan att lösa. Jag vill till slut göra en kommentar: Det beslut som vi har fattat om standarden på ålderdomshemmen faller under bostadskungörelsen. Det beslutet berörde från början framför allt servicehusen. Om vi skulle gå ned i standard vad gäller servicehusen just avseende kringservicen — den vårdinsats som de gamla ålderdomshemmen har stått för — skulle det innebära att vi vore inne på fel väg. Det är alltså meningen att höja ålderdomshemmens standard men också att bevara ålderdomshemmens vårddel, dvs. den nödvändiga kringservicen. Den utvecklingen måste vi ha. Annars kommer vi snett på den punkten.

Herr talman! Ulla Tillander säger att det förhållandet att ålderdomshemsplatser försvinner beror på att det inte finns något statsbidrag till ålderdomshemmen. Är Ulla Tillander aldrig ute och talar med kommunala politiker, exempelvis de egna? Jag har träffat många centerpartister som har en helt annan inställning till detta än vad Ulla Tillander har. Tilltror inte Ulla Tillander kommunala politiker några ambitioner att vilja förbättra och förändra standarden och boendeförhållandena för äldre människor? Herr talman! Det är med stigande förvåning jag hör pläderingen från de borgerliga debattörerna om införande av ett specialdestinerat statsbidrag till ålderdomshemmen. Vem som helst kan nämligen samtidigt i de borgerliga ekonomiska motionerna läsa — helt klart när det gäller moderaterna och centerpartiet och också uttalat när det gäller folkpartiet — att de specialdestinerade statsbidragen skall försvinna. Vad är det för logik och mening i att stå här och plädera starkt för införandet av ett särskilt statsbidrag till personalkostnaderna vid ålderdomshemmen, som exempelvis Ulla Tillander gör, när partiet samtidigt i den ekonomiska motionen klart och tydligt säger att de specialdestinerade statsbidragen skall försvinna? Tänker ni er att regeringen skall införa ett statsbidrag till ålderdomshemmen för att ni senare, om ni får makten, skall avskaffa det — och överföra det till ett generellt stöd till kommunerna? Denna plädering för ett särskilt statsbidrag till ålderdomshemmen är förbryllande. Herr talman! Det finns, som jag ser det, två hot mot äldreomsorgen i framtiden. Det första gäller hur vi skall kunna få fram — och behålla — personal för den ökande insats som kommer att behövas inom hemtjänsten och inom äldreomsorgen som helhet. Regeringen väntar med spänning på den utredning som socialstyrelsen nu håller på att avsluta. Jag hoppas att den kommer att innebära en allmän mobilisering för att med många olika åtgärder skapa bättre förutsättningar att rekrytera och behålla personal. Som det andra hotet, herr talman, betecknar jag den moderata politiken. I det här fallet rör det sig om förslag från moderaterna om att dra in 11 miljarder från den kommunala sektorn. De vill också sätta stopp för varje volymökning av den kommunala verksamheten. Och för att riktigt markera sin beslutsamhet i den riktningen föreslår man också ett kommunalt skattestopp. De andra borgerliga partierna går inte lika långt. Bengt Westerberg har betecknat dessa förslag från moderaterna som ett hot mot välfärden.

Varifrån skall ni ta pengarna till de resurser som behövs för att klara morgondagens äldreomsorg? Det är en fråga som blir alltmer brännande ju närmare valet vi kommer. Är inte sanningen, Göte Jonsson, att ni måste vidta åtgärder av det här slaget för att bana väg för skattesänkningar av mycket betydande omfattning, framför allt för höginkomsttagare?

Herr talman! Det senaste inlägget av Bengt Lindqvist hade jag väntat. När sakargumenten tryter, då dyker osakligheten fram. Kom ihåg, Bengt Lindqvist: Det är i det socialdemokratiskt styrda Sverige som åldringarna i dag lever i oro, osäkerhet och otrygghet. Det är i det socialdemokratiskt styrda Sverige som faktiskt äldre människor dör innan de kan komma in och få vård på ett ålderdomshem eller någon annanstans. Det är i det socialdemokratiskt styrda Sverige som de gamla fryser ihjäl i snödrivorna därför att hemtjänsten inte har resurser. Ta det som ett löfte, Bengt Lindqvist, att vi moderater kommer att garantera de gamla människorna trygghet — och att vi kommer att göra det inom ramen för omprioriteringar i världens största offentliga sektor. Vi har alltså världens största offentliga sektor. Men svensk socialdemokrati är så dålig när det gäller att göra prioriteringar att svenska gamla människor inte får den trygghet de behöver. Vi moderater kan gå ut och lova dem den tryggheten. Sedan vill jag säga att det är nedläggningen av ålderdomshemmen som är problemet. Bengt Lindqvist hänvisar till att man bygger inom ramen för andra boendeformer. Ja, det vet vi, och jag sade tidigare att det vore ynkligt om man inte ens gjorde det. I det här sammanhanget finns den stora skillnaden i synen på ålderdomshemmens vårdinnehåll och takten i förändringen. Bengt Lindqvist har tidigare sagt att det när ålderdomshemmen väl är ombyggda skall införas ett besittningsskydd. Men hur är det med besittningsskyddet för de människor som i dag bor på ålderdomshemmen men som blir utkörda därifrån? De har inget besittningsskydd, för det är politikerna som styr. Vidare säger Bengt Lindqvist att det är i de borgerligt styrda kommunerna som man gör förändringarna. Ja, men också borgerligt styrda kommuner lever inom ramen för de beslut som en socialistisk majoritet i riksdagen har fattat. Det talas här om statsbidragen till hemtjänsten. Det viktiga i dagens läge är att vi måste få neutrala statsbidrag till äldreomsorgen. Välfärden för de gamla måste innebära att de också i framtiden får rätt till den trygghet som ålderdomshemmen ger. Det är vi moderater beredda att stå för.

Herr talman! Jag ställde frågan om statsbidrag kommer att beviljas för ålderdomshemmens personalkostnader. Jag måste efter den debatt som förts tolka det svar som jag fått som ett nej. Den bärande idén i vårt förslag om ett generellt statligt stöd till kommunerna är solidaritet och en rättvis behandling. Det är samma ambition som ligger bakom kravet på likabehandling av olika vårdformer, där ålderdomshemmen är ett viktigt inslag. Vi i centern har alltid slagit vakt om ålderdomshemmen. De allra flesta äldre vill bo kvar i sina bostäder så länge som möjligt. Det är ett faktum som under en längre tid blivit vägledande för äldreomsorgen. I de flesta fall är vård i hemmet den bästa lösningen, men det finns alltför många exempel på att verksamheten har gått ut över den gamles integritet och välbefinnande. Det finns en risk att gränsen för vård i hemmet tänjs ut alltför långt. Det finns många exempel på att hemsjukvård och social hemtjänst bara sporadiskt kan täcka behovet av sjukvård i hemmet. Den åldrande lämnas i ensamhet i ett slags socialt armod. I vårdkedjan saknas oftast ålderdomshem, de som enligt många skall avskaffas. För vår del har vi slagit vakt om dem och menat att de i moderniserat skick är en väsentlig och oumbärlig del av vårdkedjan. Ålderdomshemmen täcker en bred sektor av vårdbehovet. De är flexibla och är en lämplig vårdform för äldre när deras tillstånd med åren försämras. De erbjuder en behovsanpassad omsorg. Men verkligheten talar ett klart språk: ålderdomshemmen läggs ned därför att de behandlas styvmoderligt, och det är socialdemokraternas fel.

Herr talman! Göte Jonssons senaste inlägg fick mig att tänka på predikanten som i marginalen skrev: Argumenten dåliga. Höj rösten! Jag har ingen som helst avsikt att i onödan bråka med moderaterna, men att jag hänvisar till de förslag som moderaterna själva har lagt fram torde vara ett just sätt att föra debatten. Herr talman! Regeringen har nu aviserat att vi kommer att lägga fram en äldrepolitisk proposition längre fram i vår. Den skall framläggas i så god tid att oppositionen hinner föra fram motförslag. Det är en viktig proposition. Den skall ta fasta på de ståndpunkter som äldreberedningen har utarbetat under en följd av år. I propositionen skall man försöka analysera och bedöma de olika erfarenheter som redovisas i remissvaren. Jag kan utlova att vi med stort allvar kommer att gå in för detta arbete. Det innebär också att vi måste ta många kontakter för att så att säga stämma av det hela, inte minst med Kommunförbundet, Landstingsförbundet och de Organisationer som representerar de närmast berörda grupperna — pensionärerna och de handikappade. Jag kan försäkra att även detta arbete kommer att bedrivas öppet och med lyhördhet. Jag tror att mina borgerliga meddebattörer egentligen förstår att det är i propositionen som regeringen kommer att redovisa sina bedömningar när det gäller statsbidragen till äldreomsorgen. Regeringen kommer liksom tidigare i detta sammanhang inte att låta sitt handlande präglas av vare sig dogmatism eller prestige. Regeringens förslag kommer att präglas av den debatt som har förts och av den erfarenhetsredovisning som finns. Låt mig emellertid upprepa att jag fäster mycket stort avseende vid vad de närmast berörda grupperna själva säger. Både pensionärsorganisationerna och handikapprörelsen har mycket tydligt uttalat att de slår vakt om den standardförbättring som successivt sker inom äldreomsorgen och att de inte på några villkor vill vara med om en urholkning av det nuvarande statsbidraget till hemtjänsten. Detta är också inslag i remissopinionen som kommer att spela en viktig roll för regeringen när den så småningom lägger fram sina förslag.

Herr talman! Nils Berndtson har frågat socialministern om hon avser att vidta några åtgärder som motverkar att kommunerna särbehandlar barn under ett och ett halvt års ålder när det gäller rätt till plats i kommunal barnomsorg. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen.

Av samma paragraf framgår att denna skyldighet gäller utöver vad som följer av 14 § om rätt till plats i s.k. allmän förskola och av 15 § om förtur till plats i vissa situationer. Riksdagen har efter förslag i propositionen om förskola för alla barn beslutat lägga fast principerna för att senast år 1991 förverkliga en rätt för alla barn att delta i kommunal barnomsorgsverksamhet från ett och ett halvt års ålder till dess de börjar skolan. Detta beslut inskränker inte den skyldighet som kommunen har enligt socialtjänstlagen. Min företrädare framhöll tvärtom i propositionen, i samband med beräkningar av utbyggnadsbehovet, att han utgick ifrån att antalet barn under ett och ett halvt års ålder som var inskrivna i barnomsorgen inte skulle minska. En jämförelse byggd på barnomsorgsundersökningarna år 1986 och 1987 visar också att antalet barn under ett år som hade plats i daghem hade ökat med 16 96 mellan de båda åren.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Bengt Lindqvist för svaret på min interpellation. Den redogörelse som lämnats rörande gällande bestämmelser vill jag tolka som ett besked om att även barn under ett och ett halvt års ålder har rätt till kommunal barnomsorg. Det är ett viktigt besked. Som framgick av interpellationen är bakgrunden till min fråga det förhållandet att Linköpings kommun tolkat principbeslutet om rätt för alla barn över ett och ett halvt års ålder att delta i kommunal barnomsorg på så sätt att barn under denna åldersgräns kan erhålla plats endast efter individuell prövning. Med en sådan gränsdragning kan befaras att barn under ett och ett halvt års ålder, som efter särskild prövning erhåller plats i barnomsorgen, blir utpekade på ett olyckligt sätt. Det är inte min avsikt att ta upp beslutet i Linköpings kommun till debatt, särskilt som det är föremål för prövning och tydligen viss omprövning. Avgörande för min fråga är att man kan befara att liknande beslut träffas i andra kommuner, om inte klara besked ges om vad som gäller. Skyldigheten att bygga ut barnomsorgen till full täckning för barn över ett och ett halvt års ålder får inte omtolkas till befrielse från skyldighet att också sörja för att barn under denna ålder kan beredas plats. Det kan ju finnas olika skäl till att plats i den kommunala barnomsorgen efterfrågas, även för barn under ett och ett halvt års ålder. Statsrådet Bengt Lindqvist påpekar i svaret att kommunerna genom en planmässig utbyggnad av förskoleoch fritidshemsverksamheten skall sörja för att barn som på grund av föräldrars förvärvsarbete eller studier eller av andra skäl behöver omvårdnad får sådan omvårdnad, när inte behovet tillgodoses på annat sätt. Därvidlag gäller, såvitt jag kan förstå, ingen gränsdragning vid ett och ett halvt års ålder. Viktigt är också påpekandet att principbeslutet om att senast 1991 förverkliga rätten för alla barn att delta i kommunal barnomsorgsverksamhet från ett och ett halvt års ålder inte inskränker kommunens skyldigheter enligt socialtjänstlagen. Vidare erinras i svaret om att utgångspunkten varit att antalet barn under ett och ett halvt års ålder som var inskrivna i barnomsorgen inte skulle minska. Siffrorna visar också att antalet barn under ett år som har daghemsplats ökat mellan 1986 och 1987. Sammanfattningsvis vill jag tolka statsrådet Bengt Lindqvists svar som ett besked till kommunerna om att beslut av det slag jag hänvisat till inte står i överensstämmelse med gällande bestämmelser. Målsättningen att bygga ut barnomsorgen till full behovstäckning för barn över ett och ett halvt års ålder befriar inte kommunerna från skyldighet att svara för barnomsorg för barn under denna ålder. Har jag tolkat svaret rätt, Bengt Lindqvist? I så fall tror jag att det har varit värdefullt som vägledning för kommunerna.
Herr talman! Den tolkning av mitt svar som Nils Berndtson här gjorde kan jag enkelt instämma i. Socialtjänstlagen är så utformad att där inte görs någon skillnad mellan olika åldrar på förskolebarn. Beslutet från december 1985 om en förskola för alla barn från ett och ett halvt års ålder är närmast att betrakta som en ambition och en beslutsamhet från regeringens sida att bygga ut förskolan för alla barn i åldrarna 1,5—7 år. Det skall alltså gälla alla barn, och tidpunkten är fastställd till 1991. Så det beslutet påverkar inte socialtjänstlagens bestämmelser om barn under ett och ett halvt år.
Herr talman! Jag ber att få tacka för det kompletterande svaret. Bristen på platser inom barnomsorgen är ett nog så allvarligt problem. Det är då rimligt att det åtminstone skall finns möjlighet att stå i kö för daghemsplats även för ett barn som är under ett och ett halvt år. Statsrådet Bengt Lindqvists svar är klargörande därvidlag. En uppenbar oklarhet har därmed undanröjts, vilket också var vad jag ville med min interpellation.

Herr talman! Elver Jonsson har frågat civilministern om skälen och kostnaden för höjningen av ideella föreningars avgifter för telefonabonnemang och om regeringen är beredd att kompensera folkrörelserna för ökade telekostnader. Jan Hyttring har frågat mig om regeringen är beredd att ta initiativ till en ändring av televerkets tillämpningsföreskrifter så att ideella organisationers telefonabonnemang räknas som hushållstelefon eller kompensera de ideella föreningarna för kostnadshöjningarna. Karl Erik Eriksson har frågat mig om jag är beredd medverka till att ideella föreningar inte jämställs med företag och drabbas av televerkets abonnemangshöjning. Ulla Johansson har frågat mig om det verkligen var meningen att föreningar skulle jämställas med företag i fråga om abonnemangsavgifterna. Bo Lundgren har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att hindra de kraftiga taxehöjningar som televerket avser genomföra för ideella organisationer. Elver Jonssons interpellation har överlämnats till mig. Jag besvarar interpellationerna och frågorna i ett sammanhang. Efter den debatt som varit om televerkets planer på taxehöjningar för ideella föreningar har verket beslutat att för år 1988 i taxehänseende behandla allmännyttiga ideella föreningar som hushåll. Verket har i en skrivelse till regeringen hemställt om ett ställningstagande från statsmakterna vad avser principerna för ideella föreningars teletaxor. Det gäller enligt verket om ideella föreningars teletaxor fortsättningsvis skall subventioneras av övriga kunder och vad som skall läggas in i begreppet ideella föreningar vid en särbehandling. Regeringen kommer senare att behandla televerkets framställning.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min interpellation, som jag hade ställt till civilministern. Det är nästan så man utbrister: Så många frågor! Och sällan har det väl rationaliserats så mycket och getts ett så kort svar.
Folkrörelserna i Sverige har haft en stor och avgörande betydelse. Det gäller såväl demokratins genombrott som samhällsutvecklingen in i vår egen tid. Det gäller alldeles särskilt de klassiska och tidiga folkrörelserna såsom arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och väckelserörelsen.
Regeringen låter nu — i fråga om de taxehöjningar för ideella föreningar som televerket har beslutat om — genom kommunikationsministern meddela att allmännyttiga ideella föreningar i taxehänseende kommer att behandlas som hushåll år 1988. Men sedan då, herr talman?
Men det gäller också senare tiders organisationer såsom Amnesty och Rädda barnen, Greenpeace och Fältbiologerna eller bostadsområdets byalag. Statsmakten har ofta uttalat sin sympati och uppskattning för det värdefulla ideella arbete som utföres i Folkrörelsesverige.
Faran kan sägas vara avvärjd för detta år — jag vågar väl inte säga valår — och det visar på att det var ett förhastat beslut som regeringen godkände. När eftertankens kranka blekhet infann sig gjorde regeringsledamöter uttalanden, föranledda av en stark opinion i hela landet.
I olika former — dock inte lika ofta eller konsekvent — har dessa uttalade sympatier följts upp av ekonomiska och andra stöd från samhällets sida.
Liknande eftertanke har sedermera nått också televerket, som för 1988 lägger taxehöjningarna på hyllan. Men onekligen är framtiden oviss. Jag skulle vilja påstå att frågan är större än enbart priset på telefonsamtal.
Det som kännetecknat de genuina folkrörelsernas situation under senare tid är en betydande knapphet på ekonomiska medel, delvis till följd av den allmänna kostnadsfördyringen men delvis också till följd av att statens välvilja mera har tagit sig uttryck i ord än pengar.
Det gäller folkrörelsernas villkor, och det gäller också statsmakternas och regeringens syn på folkrörelsernas möjligheter att verka. Det var, herr talman, orsaken till att jag ställde min fråga till just civilministern. Kommunikationsministern har nu tagit över, utan att svara på hur regeringen ser på den vidgade och principiella fråga som jag ställde i min interpellation.
Ett slående exempel är det sedan något år borttagna stödet till organisationernas tidskrifter.
Jag påpekade där att folkrörelserna i Sverige haft en stor och avgörande betydelse. Hur länge skulle vi egentligen ha behövt vänta på demokratins genombrott, om inte liberala strömmar banat väg för att ett engagemang från hela folket i samhällsbyggandet? Här spelar arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och väckelserörelsen en avgörande roll.
Samtidigt som regeringen genomdrev en anslagsuppräkning till halvmiljardklassen för dagspressen sopade den bort de enstaka miljoner som gick till de hundratals svenska folkrörelserna. Därmed försvårades och fördyrades organisationernas inre kommunikation men också deras möjligheter att delta i den utåtriktade debatten med det egna budskapet.
Men det handlar också om senare tiders organisationer, såsom Amnesty och Rädda barnen, Greenpeace och Fältbiologerna samt kanske rent av det egna bostadsområdets byalag. Statsmakten har ju å sin sida ofta uttalat sympati och uppskattning över det värdefulla ideella arbete som i olika former utförs i Folkrörelsesverige. Dessa uttalade sympatier har dock inte lika ofta och konsekvent följts upp av ekonomiska och andra stöd från samhället.
I ett kort och byråkratiskt brev till tusentals föreningsfunktionärer runt om i landet under de senaste dagarna har ytterligare ekonomiska bördor lagts på de ideella rörelserna.
Det som under senare år har kännetecknat de genuina folkrörelsernas situation är ju en betydande knapphet på ekonomiska medel. Statens välvilja har mera tagit sig uttryck i ord än i pengar. Ett slående exempel på detta är det sedan något år borttagna stödet till organisationernas tidskrifter.
Televerket skriver: ”Er telefon med telefonnummer enligt ovan används enligt våra noteringar i en rörelse/verksamhet. Eftersom en prisdifferentiering mellan sådana abonnemang och hushållsabonnemang kommer att ske under 1988 vill vi kontrollera att — — —"".
Regeringen genomdrev en anslagsuppräkning till halvmiljardklassen av stödet till dagspressen samtidigt som man sopade bort de enstaka miljoner som gick till de hundratals svenska folkrörelserna. Därmed försvårades och fördyrades organisationernas inre kommunikation men också deras möjligheter att delta i den utåtriktade debatten med det egna budskapet.
Sedan övergår man i brevet till att vara egenberömmande över det svenska televerket för att på de sista raderna konstatera att kvartalsavgiften för organisationer kommer att näst intill tredubblas till 1 200 kr. om året. För industrier och företag kan en sådan här avgiftsjustering vara näst intill försumbar.
I min interpellation har jag också pekat på att en avgiftsjustering av det slag som nu sker kan vara näst intill försumbar för industrier och företag. För fattiga, ideella organisationer är ett dylikt kostnadspåslag mycket betungande.
För fattiga och ideella organisationer är ett sådant kostnadspåslag mycket betungande. Det som är oroande i sammanhanget är att det synes ingå i ett mönster där statsmakten alltmer drar sig undan ansvar för hur den ekonomiska situationen kan te sig för de hundratusentals föreningarna i vårt land.
Det som är oroande i sammanhanget, herr statsråd, är att detta synes ingå i ett mönster, att statsmakten alltmer drar sig undan ansvaret för hur den ekonomiska situationen kan te sig för hundratusentals föreningar i vårt land. Att jämföra företag med ideella folkrörelser är en okänslighet, som borde vara främmande för också den nuvarande regeringen.
Då regeringen har godkänt denna televerkets åtgärd skulle det vara av värde att få regeringens syn och bakomliggande diskussion bakom ett sådant beslut redovisad. 1.
Därför kvarstår min fråga om huruvida regeringen är beredd att redovisa skälen till att tillåta en höjning — en höjning som saknar motstycke. Inte heller min fråga om regeringen avser att kompensera folkrörelserna för denna nya pålaga kommenteras av statsrådet. Låt vara att den inte är aktuell för dagen, i alla fall inte i år.
Är civilministern beredd att redovisa regeringens skäl för att tillåta en höjning med nära en tredubbling av abonnemangsavgiften? 2. Är regeringen beredd att redovisa den totala kostnad denna höjning av teletaxan innebär för det samlade Folkrörelsesverige? 3. Avser regeringen att kompensera folkrörelserna för denna nya pålaga?
Men det vore välgörande om statsrådet inför denna kammare redan nu kunde uttala att överraskande och nya pålagor skall undvikas när det gäller ideella organisationer. Detta besked borde vara rimligt att ge kammaren i anledning av den interpellation jag har framställt.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Det har nu uppstått ett visst rådrum för regeringen, eftersom televerket har skrivit till regeringen och begärt ett ställningstagande. Det var en mycket stark opinion som tvingade fram detta handlande från televerket. Man vågade helt enkelt inte fullfölja sina planer, och det är naturligtvis alla vi som arbetar inom folkrörelserna glada för. Den klassning som har gjorts får ju effekter inte bara på abonnemangsavgifterna. Den får effekter rakt igenom. Det gäller t.ex. i fråga om installation av telefon, där man kommer att tillämpa skilda avgifter. Min fråga till kommunikationsministern blir därför: Kommer man under 1988 inte heller att ta ut den högre kostnaden när det gäller installation av telefon? Många föreningar använder telefonen av rent säkerhetsmässiga skäl. Det kan bero på att man kanske har avlägset belägna möteslokaler — jag tänker på alla bygdegårdar, där man har telefon för att kunna rekvirera taxi, handikappfordon, brandkår, ambulans osv. Frågan i den här debatten har naturligtvis varit om man i fortsättningen kommer att ha råd att ha telefon installerad av detta skäl. Antalet samtal som rings på dessa telefoner är ju i övrigt mycket begränsat. Televerket gör en mycket enkel definition genom att säga att allt som inte är att anse som hushåll är företag — den slutsatsen kan man dra av tillämpningsföreskrifterna. Lika lätt vore det att vända på denna definition och säga att allt som inte är att anse som företag är hushåll — det vore en betydligt mera riktig kategoriindelning. Det har som sagt varit ett starkt opinionstryck i den här frågan, och det är glädjande. Det visar att Folkrörelsesverige är starkt och säger ifrån när det behövs. Men det finns en annan opinion som kanske inte har framträtt så mycket, och den gäller alla småföretagare. Större företag med stor omsättning och god försäljning har naturligtvis möjlighet att kompensera sig för dessa ökade kostnader, men jag tänker på hantverkare, på en del jordbrukare med små egendomar och små inkomster och på vissa kioskägare — det är inte ovanligt att man har små kiosker, där försäljningen inte är så stor. Om dessa klassas som företag blir den högre abonnemangsavgiften en ökad börda. Jag skulle vilja uppmana kommunikationsministern, när det nu finns ett visst rådrum och regeringen har fått frågan om denna klassning och tillämpning, att ta sig en funderare på om det inte vore rimligt att göra en insats även för dessa riktigt små företagare genom att tillåta dem att som ett hushållsabonnemang ha telefon även i en annan lokal än i hemmet, i en liten försäljningslokal eller vad det kan vara. Det skulle vara en god hjälp för dem. Vi vill ju att det skall startas fler företag. Vi diskuterar ständigt möjligheterna att förbättra villkoren för bl.a. hantverkare. Då är det naturligtvis rimligt att dessa strävanden följs upp även i den här frågan. Till slut, herr talman, vill jag säga att det är ovanligt påpassligt av televerket att chockhöja avgifterna för föreningar och småföretagare nu när kampanjen Landsbygd 90, enligt vilken ”Hela Sverige ska leva”, pågår för fullt.
Herr talman! Tack för svaret, kommunikationsministern! I svaret redovisar kommunikationsministern helt riktigt, att televerket efter den debatt som har förekommit dragit tillbaka dessa chockhöjningar. Det var tur för folkrörelserna att debatten kom. De många frågorna och interpellationerna här i riksdagen är ju ett bevis på den debatt som pågår. Det rör sig om stora summor för folkrörelserna. Jag började försöka utreda kostnaderna för olika grenar av folkrörelserna men fick ett snabbt svar, då televerket uttalade att verket genom att dra tillbaka förslaget om höjningen av årsabonnemanget förlorar 30-35 milj.kr., som man alltså hade tänkt att ta från folkrörelserna. Det är intressant att konstatera hur lösligt ett förslag som detta kan komma till. Jag har läst en del uttalanden från olika informationschefer inom televerket. Olof Ryttberg, informationsansvarig hos televerket i Jönköping, säger: ”Inom televerket håller vi på att utreda. Det hela har fått en olycklig utformning. Meningen har aldrig varit att pungslå några föreningar. — —— Men som sagt, föreningsavgifter för abonnemang de kommer inte att bli så dyra som det först sas. Vi har gjort en lapsus, den ska vi rätta till.” Man kan fråga sig: Har man så dålig grund för ett förslag som har en så ödesdiger verkan för Sveriges folkrörelser? Nu har man retirerat, och det är Folkrörelsesverige väldigt tacksamt för. Men både i statsrådets svar och i uttalanden från televerket ligger ett dolt hot i fråga om 1989. Elver Jonsson och Jan Hyttring har nämnt detta. Televerkets informationschef i det län som Jan Hyttring och jag tillhör uttalar bl.a. följande: ”Vi har nu tagit tillbaka förslaget om att de ideella föreningarna skulle betala samma taxa som företag. Beslutet gäller för 1988 och vi har överlåtit åt regeringen att bestämma om beslutet ska gälla även framgent.” Det är beklämmande att läsa formuleringar av den typen. Det förefaller som om man är villig att låta det här förslaget vila bara ett år. Man har nämligen även i andra tidningsuttalanden sagt exakt detsamma. T.ex. Sven-Roland Letzén har uttalat sig i tidningen Dagen på följande sätt: Vårt första taxeförslag är det riktiga, men vi kan förstå att föreningar som lever på bidrag inte kan få dessa anpassade till 1988. Fast 1989 kan bidraget bli anpassat, och i så fall kan vi höja. föreningar inte jämställs med företag och drabbas av televerkets abonne — Prot. 1987/88:70 mangshöjning? Det har statsrådet svarat på i massmedia med ett klart ja, dvs. — 16 februari 1988 att statsrådet är beredd att medverka till detta. Televerket har dragit tillbaka Zz i Om avgifterna för tele höjningen — den har uppskjutits ett år. Nu säger televerket att man har bollat foriubonnemang för över bollen till regeringen och till ansvarigt statsråd, och därför vill jag ställa — 7 Sa g ideella föreningar frågan ordagrant likadant utom i det avseendet att den gäller ett år längre fram: Kommer statsrådet att se till att Folkrörelsesverige inte kommer att få det här dråpslaget 1989?

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret, och jag tolkar svaret så, att det var en lapsus att det blev som det blev i det här fallet. Jag tror inte att det låg illvilja mot de ideella organisationerna bakom förslaget. Det står emellertid i svaret att man skall ta ställning till vilka principer som skall gälla efter 1988, och i den frågan tycker jag att det finns bra riktlinjer i den särbehandling som postverket och riksskatteverket ger de ideella föreningarna. Vi måste ändå tänka på att 800 kr. för en allmännyttig ideell organisation betyder ännu mer arbete med lotterier, tiggerier och annat och krav på ökat stöd från samhället för att driva barnoch ungdomsverksamhet t.ex. Dessutom har dessa organisationer inte heller någon glädje av avdragsrätt i deklarationen. Företagen däremot har möjlighet att dra av de ökade kostnaderna. Vidare sägs att de små organisationerna subventionerar företagen. Detta tycker jag är ett mycket underligt resonemang, för vi har många små ideella organisationer som har ett abonnemang som tjänar som ett skydd under den tid då man har barn och ungdomar samlade: det kan vara en liten lägenhet med en grupp inom Unga örnar, det kan vara en liten golfklubb där man har telefonen att ta till ifall något skulle hända. De få samtal som man behöver ringa kostar vart och ett mellan 17 och 20 kr. — detta alltså för att föreningarna skall ha det här skyddet då de har barn och ungdomar samlade. Man ringer i undantagsfall, man har telefonabonnemanget som ett skydd i verksamheten. Då kan vi nästan undra om subventionen inte är riktad åt fel håll: det är de ideella organisationerna som betalar för mycket jämfört med dem som använder telefonen på annat sätt. Jag tackar än en gång för svaret, och jag förutsätter att vi under 1989 inte skall behöva ha en sådan här debatt, utan att frågan är definitivt löst.

Herr talman! I Bo Lundgrens frånvaro skall jag be att få tacka kommunikationsministern för svaret. Det har redan sagts mycket i den här debatten, och det finns ingen anledning att förlänga den ytterligare. Låt mig bara konstatera att den oro och de bekymmer som har skapats ute i vårt land, bl.a. i ideella föreningar av olika slag — inte minst inom idrottsrörelsen — skulle ha kunnat undvikas om televerket hade talat med kommunikationsministern innan verket framlade det här dumma förslaget. Så har inte skett, och de problem som nu uppstått borde ha kunnat förutses av televerket. KI. Det borde ha varit en självklarhet att en dialog skulle ha förts innan förslaget offentliggjordes. Låt mig bara hoppas att kommunikationsministern ser till att vi inte behöver uppleva en likartad debatt om ett år.

Herr talman! Låt mig först påminna om den ansvarsfördelning och den arbetsfördelning som gäller mellan regeringen å ena sidan och televerket och dess styrelse å andra sidan i fråga om att fastställa olika typer av avgifter. Regeringen fastställer abonnemangsavgifterna för telefonabonnemang i bostäder — för enskilt bruk, som det heter. Televerket fastställer övriga abonnemangsavgifter, alltså de som gäller exempelvis för företag. Jag tycker det är viktigt att påminna om den arbetsfördelningen, som såvitt jag vet riksdagen inte haft någonting att erinra emot, när vi talar om var ansvaret ligger för det beslut som vi nu diskuterar. Det är alltså så att det inte har funnits anledning för regeringen att göra något ställningstagande tidigare då det gäller avgifterna för företagsabonnemangen, och det var televerkets beslut att hänföra de ideella föreningarna till den typen av abonnemang. När det sedan framgick att televerkets avsikt var att hänföra även de ideella föreningarna till den kategorin, gav jag för min del beskedet att jag ansåg att de inte borde hänföras dit. Men det är en sak. En annan sak är att klara ut exakt hur det skall gå till att skilja de båda kategorierna åt. För egen del anser jag — utan att ingripa i televerkets beslutsansvar eller ämbetsutövning -— att det enklaste förefaller vara att likställa den här typen av föreningars abonnemang med hushållsabonnemang. Det förefaller vara en ganska enkel och klar regel. Därför är mitt svar till Elver Jonsson, Jan Hyttring och alla som har ställt den här frågan, att för det första är detta televerkets beslut och för det andra har jag fortfarande den uppfattning som jag har gett uttryck åt tidigare, nämligen att det enklaste är att även i fortsättningen hänföra de ideella föreningarnas abonnemang till kategorin hushållsabonnemang. Då har televerket alltså hos regeringen väckt frågan om vilka regler som i så fall skall gälla mellan televerket å ena sidan och dess ägare staten å andra sidan, om detta innebär ett inkomstbortfall för televerkets del. Den frågan är inte aktuell för dagen, och min uppfattning är att den får behandlas i samband med de diskussioner som skall föras och de utredningar som skall göras om inte bara televerkets utan över huvud taget affärsverkens samhällsansvar. Det gäller vilka servicekrav vi skall ställa på affärsverken och hur vi skall få dessa krav att gå ihop med andra krav som riksdagen har uttalat om förräntningsgrad, soliditet osv. Där kan ju skilda lösningar tänkas. Jag tycker inte det finns någon anledning för föreningarna att oroa sig, även om televerkets beslut bara gäller för 1988. Har man inte löst den övergripande frågeställningen om samhällsansvaret, var gränserna skall dras och i vilken utsträckning affärsverken skall ha ersättning för olika typer av service till allmänheten eller ideella föreningar under 1988 genom någon form av beslut — riksdagseller regeringsbeslut — så är det min mening att detta system skall gälla tills vidare. Systemet skall alltså gälla tills man har diskuterat igenom det hela och eventuellt funnit en annan lösning. Det har jag ingen anledning att hysa någon åsikt om för dagen, men de ideella föreningar som jag själv tillhör och andra som kommer och frågar tycker jag man kan ge ett lugnande besked: Även om televerkets beslut än så länge bara gäller 1988 så finns det ingen avsikt att ändra på det för 1989 eller, för den delen, längre fram. Jag tycker mig kunna säga detta med så mycket större övertygelse som det har visat sig att den här frågan har engagerat företrädare för flertalet riksdagspartier och det alltså finns en mycket stark bevakning av de ideella föreningarnas intressen i det här sammanhanget. Mitt svar är således: Har man inte löst den andra frågan som televerket har aktualiserat, får samma ordning gälla tills vidare som man nu har beslutat skall gälla, nämligen att de ideella föreningarna betraktas som hushållsabonnenter. Jan Hyttring frågade vidare: Hur blir det med installationskostnader? Jag uppfattar televerkets skrivelse, där man säger att man kommer att betrakta ideella föreningar som hushåll i taxehänseende, så att detta gäller taxor över huvud taget, och inte så att man skiljer ut exempelvis installationskostnader. Jag utgår alltså från att de blir jämställda i taxehänseende generellt och att detta också avser installationskostnaderna. Jag understryker att detta är televerkets beslut.

Herr talman! Med anledning av statsrådets svar om arbetsfördelningen kan jag väl säga att det är bra att televerket å sin sida har väckt frågan. Således kan regeringen ge ett principiellt besked. Det hade varit bra att få ett sådant i dag, men statsrådet skall tydligen begrunda framtiden. Regeringens besked när det gäller innevarande år är naturligtvis i sin ordning. Det är bra. Att ideella föreningars abonnemang jämställs med hushållsabonnemang tycker jag också är O.K. Däremot är jag inte lika lugnad som statsrådet själv tycks vara av beskedet om att folkrörelserna inte behöver oroa sig. Som jag sagt i min interpellation finns det flera punkter i detta sammanhang. Min fråga var inte enbart en teleavgiftsfråga, utan den gällde också regeringens ansvar inför folkrörelsernas allmänna arbetsvillkor. Andre vice talmannen Karl Erik Eriksson nämnde ju här att det, om en teletaxehöjning hade slagit igenom, skulle ha handlat om 30-35 milj.kr. Vidare påminde jag om det bortdragande av organisationstidsskriftsstödet som regeringen — utan att blinka — drev igenom här i riksdagen och som medförde ytterligare 10-15 milj.kr. i utgifter för folkrörelserna. Jag menar således att det finns anledning för regeringen att tänka igenom frågan i hela dess perspektiv. Det var, som sagt, orsaken till att jag ställde frågan till just civilministern. Svaret behöver självfallet inte bli sämre därför att det är kommunikationsministern som svarar, eftersom det i detta sammanhang, naturligtvis, handlar om hela regeringens ansvar inför Folkrörelsesverige. Jag hoppas att det besked som här gavs, att folkrörelserna inte skall behöva oroa sig, leder till att oöverlagda taxehöjningar av det här slaget som drivs fram av ett statligt affärsverk inte skall kunna upprepas. Kanske bör man också fundera över ett och annat från det förgångna. Med detta kan jag instämma i vad både Ulla Johansson och Wiggo Komstedt har sagt, nämligen att det förutsätts att det inte blir en liknande debatt 1989 grundad på televerkets, som jag tycker, oöverlagda förslag och beslut.

Herr talman! Att jag framställde interpellationen berodde på den första informationen i detta sammanhang, av vilken man lätt kunde få uppfattningen att det här var någonting som televerket självt hade beslutat om. Sedan visade det sig att regeringen hade godkänt taxehöjningarna i fråga. Jag skall inte gå in i detalj på det här med ansvarsfördelningen. Jag litar på att det som kommunikationsministern har angivit är riktigt. Men det stod ju ändå klart, tycker jag, att televerket hade redovisat den aktuella skillnaden i samband med att man gjorde denna kategoriklyvning. Det har ju tidigare inte förelegat någon skillnad mellan företag och hushåll när det gäller enkelt telefonabonnemang. Men det blir litet skillnad, om växlar etc. kommer in i bilden. Detta är alltså anledningen till att jag framställde interpellationen till kommunikationsministern. Kommunikationsministern är säkert lugnare än både jag och medlemmar av folkrörelserna är. När det gäller den här omgången har man ju fått uppleva att beslut har fattats väldigt raskt. Jag tror att det skedde i december månad. De nya bestämmelserna skall alltså börja tillämpas den 1 april. Det är klart att man inte litar särskilt mycket på televerket efter den här omgången. Nu säger kommunikationsministern att han förutsätter att det aktuella brevets innehåll kommer att gälla även för 1989, om inte frågan löses på något sätt — alltså genom att andra direktiv ges från regeringens sida. Men se det tror jag inte att man från folkrörelsernas sida litar på! Televerket har ju begärt ett svar under 1988. Om man inte kommer fram till någon annan lösning, kommer — det framgår ju av brevet, såvitt jag förstår, om man läser mellan raderna — samma sak att upprepas 1989. Mot den bakgrunden har man faktiskt, som jag ser saken, anledning att känna sig orolig. Sedan berörde jag något småföretagarnas situation. Det här med telefon och diverse kostnader när det gäller att driva en verksamhet är naturligtvis också en näringspolitisk fråga. Dessutom handlar det om en pålaga för folkrörelserna. Det skulle vara intressant — jag upprepar detta — att höra om regeringen tänker ta tillfället i akt och även titta på den biten. Det är ju onekligen så, att det är staten som äger televerket. Som ägare har staten självfallet rätt stora möjligheter att påverka de beslut som fattas av televerket.

Herr talman! Oron beror framför allt på de många uttalanden från televerket som jag har citerat en del av, där man säger att förslaget nu får dras tillbaka men att det riktiga hade varit att genomföra det, och nästa år skall man klippa till. Detta skapar naturligtvis oro. Jag tycker att statsrådet i den sista delen av sitt korta svar ger uttryck för denna oro, genom att redovisa det brev som han har erhållit från televerket. Det står i svaret: ”Det gäller enligt verket om ideella föreningars teletaxor fortsättningsvis skall subventioneras av övriga kunder — — —.” Det retar mig litet grand att Folkrörelsesverige skall behöva ta emot allmosor, som kallas subventioner. Många har skrivit till televerket om detta, och ett mycket tungt brev kommer från generalsekreterare Karl-Axel Elmquist i Sveriges frikyrkoråd/ — Prot. 1987/88:70 SAMRÅD, som representerar tolv trossamfund med 2 500—-3 000 försam 16 februari 1988 lingar. Han säger att det bästa naturligtvis är att ha den nuvarande ordningen kvar, så att föreningar jämställs med hushåll. En annan lösning som han pekar på och som Ulla Johansson också var inne på är de föreningsbrev som posten har. Man säger inte att Sverige i övrigt subventionerar föreningarna därför att de kan använda föreningsbrev, och därför borde det finnas möjlighet att införa ett föreningsteleabonnemang. Kommunikationsministern säger nu att föreningarna inte behöver oroa sig och framhåller att det inte finns något skäl att tro att det kommer att bli en ändring nästa år. Nej, det tycker inte jag heller. Jag tar det som ett direkt löfte att statsrådet verkligen ser till att televerket inte får klippa till nästa år.

Herr talman! Det är bra att man fäster stor vikt vid vad statsrådet och regeringen tycker i den här typen av frågor — jag har naturligtvis inte något emot att bära det ansvaret. Men eftersom ansvarsfördelningen nu är den att det är televerkets styrelse som har att ta ställning till denna del av taxeförslagen vill jag påminna om att det även där finns ett visst inslag av parlamentarisk representation. När Jan Hyttring ger uttryck för sin oro för vad som skall hända i fortsättningen kan jag inte förstå det på annat sätt än att han inte riktigt litar på att de företrädare för centerpartiet som sitter i televerkets styrelse kommer att vidhålla denna ordning i fortsättningen när de tar ställning till taxeförslagen. Jag tror inte att Jan Hyttring behöver vara särskilt orolig för det. Det har klargjorts från så många håll att man anser att de ideella föreningarna skall behandlas som hushållsabonnenter att jag inte tror att Jan Hyttrings partis företrädare i televerket utan att tänka efter mycket noga går, över till en annan ordning. Jan Hyttring kan vidarebefordra sina synpunkter till dem, om det finns ytterligare kategorier som bör undantas. Jag tror att det är svårare att göra en klar gränsskillnad exempelvis när det gäller olika kategorier av företagare, men det kan de överväga i sina kommande ställningstaganden, eftersom det är — jag påminner om det — televerket som har att fatta den här typen av beslut. Den fråga som tas upp i interpellationerna och i frågorna bör nu vara utredd, och jag har givit ett klart svar.

Då kommer det sannerligen inte att finnas något utrymme för att ge speciella favörer åt ideella föreningar eller göra en artskillnad mellan dem och andra abonnenter. Då har Folkrörelsesverige verkligen anledning att vara oroligt för vad som kan hända, Elver Jonsson. Såvitt jag vet finns det inga privata företag som följer riktlinjer av det slaget, utan dessa kommer att utgå från renodlat företagsekonomiska resonemang när de fastställer sina taxor. Men oron kan också undanröjas genom att folkpartisterna och moderaterna aldrig får förutsättningar att genomföra sina förslag i detta avseende. De förslagen skulle möjligen vara det som hotar Folkrörelsesverige — för då kommer inte riksdagen att ha något inflytande över taxesättningen över huvud taget.

Herr talman! Jag delar den uppfattning som kommunikationsministern har framfört, att man skall lita på de styrelser som är valda i televerket och andra typer av företag. Med tanke på den sammansättning som gäller nu, med koncernstyrelser, bör det kunna fungera. Däremot förstod jag inte riktigt den konstiga inställningen till hur det skulle bli enligt förslagen från oss i moderata samlingspartiet. Konkurrensen kunde kanske tvärtom stimulera till större insatser för just de ideella föreningarna. Det brukar faktiskt inte vara hämmande för helheten att ha konkurrens på ett område. Att vi har den här debatten kanske just är därför att vi diskuterar ett monopolföretag, som gör som det vill. Konkurrensen kunde ha bidragit till ett annat resultat. Kommunikationsministern är icke omedveten om att många av Sveriges företag i dag sponsrar olika verksamheter, inte minst inom idrottsrörelsen. Det har t.o.m. gått så långt att ett av kommunikationsministern icke helt okänt företag i Göteborg numera sponsrar symfoniorkestern där, eftersom den tydligen inte klarar sig på annat sätt. Jag är inte ett dugg orolig för att det skulle bli sämre för de ideella rörelserna i Sverige om vi fick genomföra vårt förslag.

Herr talman! Visst litar jag på mina partikamrater som sitter i televerkets styrelse. Om jag inte gjorde det, skulle jag inte föra diskussionen här i kammaren. Jag tycker att kommunikationsministern glider ifrån frågan och vill komma lätt undan. Kommunikationsministern missbedömer nog regeringens och sin egen roll i det här sammanhanget. Jag har samma brev som kommunikationsministern fått från televerket. Där finns bl.a. följande passus: ”De två väsentliga frågeställningarna är om ideella föreningars teletaxor skall subventioneras av övriga kunder eller ej och vad som skall läggas in i begreppet ideella föreningar vid en eventuell särbehandling.” Nu säger kommunikationsministern att televerkets styrelse beslutar om detta. Det är inte så längre. Man har faktiskt frågat regeringen om avgränsningarna, och det är naturligtvis därför vi för denna diskussion i kammaren. Det går inte att smita undan längre, utan enligt den begäran som finns i brevet skall faktiskt regeringen under 1988 ge besked till televerkets styrelse, som naturligtvis kommer att rätta sig efter det beskedet. Det är alltså på regeringen och kommunikationsministern som ansvaret nu ligger. Sedan är frågan hur mycket en styrelse beslutar. Personligen fick jag ett brev från televerket där det konstaterades att mitt hushållsabonnemang var ett företagsabonnemang och att jag, om jag inte ansåg detta, skulle protestera. Det gjorde jag naturligtvis. Varför var nu mitt abonnemang helt plötsligt ett företagsabonnemang? Jo, det finns en hänvisning till mitt privata telefonnummer i telefonkatalogen eftersom jag är distriktsordförande för centerpartiet i Värmland. Det reagerade datorn för, och så var mitt abonnemang ett företagsabonnemang. Jag tror att många människor i landet har fått sådana brev, och jag kan inte föreställa mig att televerkets styrelse och dess förtroendemän har suttit och beslutat att sådana brev skulle gå ut. Frågan är hur mycket styrelsen vet om de tillämpningsbestämmelser som utfärdades efter televerkets beslut. Jag vill påminna om att regeringen dessförinnan hade godkänt taxehöjningarna. Det är nog inte så enkelt som att bara skjuta saken ifrån sig och säga att detta är verksstyrelsens ansvar. Det vilar ett tungt ansvar på regeringen också i dessa frågor.
Herr talman! Jag sade i mitt första inlägg att televerket har bollat över frågan till kommunikationsministern, och det är det som gör att vi ställer frågor till kommunikationsministern om han är beredd att ge garantier. När han nu säger att folkrörelserna inte behöver vara oroliga, tar han efter vad jag kan förstå det på sitt ansvar. Jag skall inte upprepa vad Wiggo Komstedt och Elver Jonsson har sagt om skillnaden mellan enskild företagsamhet och monopol. Jag vill bara, herr talman, till sist säga att jag inte tror att ett enskilt företag hade lagt fram ett så dåligt grundat förslag som monopolföretaget televerket gjorde. Nu går deras chefstjänstemän ut och säger att de gjort en lapsus och att den nu har rättats till. Ett enskilt företag hade nog mera tänkt igenom följderna för sina kunder än vad monopolföretaget gjorde.
Herr talman! Vi skall inte utveckla detta till någon allmän telepolitisk debatt eller diskussion om affärsverkens villkor. Jag vill bara kort konstatera att den oro som man ger uttryck för här inte är befogad. Prot.

Därför är den jämförelsen kanske inte riktigt aktuell. Till Jan Hyttring vill jag säga att det inte bara handlar om regeringens ställningstagande i de frågor som televerket nu har aktualiserat när det gäller om ideella föreningars teletaxor skall subventioneras och vad som skall läggas in i begreppet ideella föreningar. Det finns ett viktigt ord i sammanhanget, som jag ber Jan Hyttring lägga märke till, och det är att televerket inte hemställer om regeringens utan om statsmakternas ställningstagande. Det kan naturligtvis tolkas som att det är regeringens ställningstagande det gäller, men jag vill nog gärna tolka det så att det inte bara är regeringens utan också riksdagens ställningstagande. Det är ju riksdagen som ytterst representerar ägaren. Därför kommer i varje fall inte jag att ha någonting emot att riksdagen får vara med och bestämma om vilka regler som skall gälla i fortsättningen. Därmed menar jag att det bör vara väl sörjt för att det inte sker någon ändring utan en ingående diskussion.

Herr talman! Hans Göran Franck har frågat mig när missförhållandena när det gäller långa väntetider i vissa fall inom den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten kommer att vara avhjälpta och lagens föreskrifter strikt tillämpade. Det är riktigt att det har funnits problem inom den rättspsykiatriska verksamheten under senare år som i många fall medfört alltför lång väntan på rättspsykiatrisk undersökning. I anslutning till det arbete som pågår med att reformera lagstiftningen om den psykiatriska tvångsvården förbereds emellertid en organisationsförändring som bl.a. syftar till en närmare samordning mellan vårdoch undersökningsverksamheterna. En proposition i ämnet beräknas kunna avlämnas till riksdagen våren 1988. Reformen syftar bl.a. till att skapa förutsättningar för att man långsiktigt skall kunna lösa problemen med de rättspsykiatriska undersökningarna. Parallellt med dessa initiativ har en rad åtgärder vidtagits för att i ett kortare perspektiv avhjälpa berörda missförhållanden. Hösten 1986 utarbetade socialstyrelsen på regeringens uppdrag ett åtgärdsprogram som genomförts under år 1987. Statens förhandlingsnämnd har år 1987 på regeringens uppdrag träffat avtal med Östergötlands och Västerbottens läns landsting om en tidsbegränsad undersökningsverksamhet i syfte att minska kön av häktade. De åtgärder som vidtagits har inte kunnat ge full effekt ännu. Betydande förbättringar har dock noterats. Detta är dock inte tillräckligt. I årets budgetproposition har därför angetts att det krävs fortsatta insatser för att öka effektiviteten i verksamheten. Min bedömning är att det genom en ytterligare intensifiering av redan vidtagna åtgärder bör vara möjligt att uppnå en balanserad situation under kommande budgetår. Jag har för avsikt att noga följa utvecklingen för att avgöra vilken effekt insatserna har.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Enligt den statistik som föreligger om rättspsykiatriska undersökningar för 1987 har vissa förändringar skett i fråga om vänteoch undersökningstiderna. Väntetiderna i t.ex. Stockholm beräknas enligt socialstyrelsen vara 3—4 veckor, i Lund 4 veckor och i Umeå 6—7 veckor. Om man studerar statistiken närmare visar det sig att undersökningstiderna varierar från 15—20 dagar upp till 132 dagar. Den totala vänteoch undersökningstiden uppgick i november förra året till 198 dagar i Lund och till 163 dagar i Stockholm. Detta gäller personer som befinner sig på fri fot. Även för häktade var de sammanlagda vänteoch undersökningstiderna långa 1987 i Stockholm 106 dagar i februari, 101 dagar i mars, 90 dagar i juni och 97 dagar i juli. I Lund var väntetiderna 66 dagar i april, i Göteborg 105 dagar i februari och 72 dagar i mars. Statistiken anger också hur många per månad av de häktade som väntade på rättspsykiatrisk undersökning i mer än 6 veckor. I exempelvis januari 1987 var det 16, i februari 10, i mars 8, i juni 9 och i december 2 personer. Som jag har framfört i min fråga finns det även extrema fall. Det är mycket betänkligt att förhandlingarna mellan staten och landstinget ännu inte är avslutade. Det har varit fråga om en långhalning som inte är försvarlig. Jag vill erinra om att socialutskottet, i anledning av en motion som jag och några andra motionärer väckte förra året, gjorde ett tillkännagivande om resurser för rättspsykiatriska undersökningar och huvudmannaskapet för verksamheten. Utskottet riktade stark kritik mot rådande förhållanden. Det är nu anledning att på nytt ta upp frågan. Jag tolkar socialministerns svar så att hon har förståelse för de synpunkter och den kritik som framförts.

Herr talman! Bengt Harding Olson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att säkra tillgången till platser på de särskilda tillsynshemmen. gamla ungdomsvårdsskolorna, genomfördes ett nytt statsbidragssystem. Merparten av statsbidraget till missbrukarvård m.m. går till kommunerna, men ungdomsvårdsskolorna får ett särskilt bidrag med 250 000 kr. per plats. Bidragssystemet gäller t.o.m. år 1989. Jag kommer inom kort att föreslå regeringen att ge riksrevisionsverket i uppdrag att granska effekterna av bidragssystemet. Vidare skall socialstyrelsen årligen redovisa de förändringar som sker inom missbrukarvården och ungdomsvården. På grundval av bl.a. dessa underlag kommer en noggrann prövning av statsbidragssystemet att ske. I januari i år gav regeringen socialstyrelsen ett uppdrag angående utvärdering av socialtjänstlagen. Ett av de områden som uttryckligen berörts i uppdraget är socialtjänstens insatser för barn och ungdom, särskilt vad gäller utsatta grupper. Uppdraget skall slutredovisas under år 1989. Institutionernas roll behandlas också i den översyn av lagstiftningen om vård av unga som f.d. JO Tor Sverne har haft i uppdrag att genomföra. Betänkandet har nyligen remissbehandlats och bereds för närvarande i socialdepartementet. Antalet platser har under åren 1985-1987 sjunkit från 510 till 489. En minskning med 21 platser kan knappast kallas en drastisk nedskärning. Jag anser att hemmen för särskilt noggrann tillsyn spelar en mycket viktig roll inom ungdomsvården, och som jag redovisat kommer deras situation i en nära framtid att behandlas i olika sammanhang.

Herr talman! Jag får tacka socialministern för svaret. Det finns många viktiga samhällsfrågor. Flera av dem gäller våra ungdomar, inkl. sådana ungdomar som råkat in i kriminalitet eller som befinner sig i farozonen, ofta till följd av drogmissbruk. Samhället har här ett ansvar att förebygga ungdomsbrottslighet och stoppa pågående kriminalitet. I första hand måste man inom socialvården vidta snabba åtgärder anpassade till behovet. Ytterst får det ske genom tvångsomhändertaganden på s.k. särskilda tillsynshem. I sista hand övergår ansvaret till kriminalvården. När det gäller den aktuella problembilden kan man konstatera att dessa ungdomar har hamnat ”mitt emellan”. Inom socialvården vill man inte, inom kriminalvården kan man inte vidta åtgärder förrän den unge gått ner sig djupt och fyllt 18 år. Då tvingas kriminalvården att ingripa. Ansvaret för detta åvilar kommun, landsting och stat gemensamt. Kommunen vidtar inte effektiva åtgärder mot dessa ungdomar. Landstingen minskar antalet platser på tillsynshemmen. Staten fullföljer inte sin tillsynsuppgift. Läget blir alltmer akut. Behovet av omhändertagande ökar. Tillgången till platser minskar. Obalansen tilltar enligt min uppfattning. Nu menar statsrådet att det inte sker någon drastisk minskning av antalet platser. Det är min bedömning att statsrådet underskattar problemet. Nedskärningarna har inte slutat. De pågår även under 1988. Det är tacknämligt att vi nu skall få en utvärdering. Men måste det dröja till kanske 1989 innan vi kan få något besked? Hur många ungdomar skall gå under dessförinnan?
Herr talman! Det gäller först och främst att se på effekterna av det statsbidragssystem som vi har för närvarande, och det löper fram till 1989. Jag vill också påpeka att antalet institutioner har ökat från 19 till 21. Platsminskningen har alltså skett på de stora institutionerna, och det är väl en utveckling som vi kan välkomna. Jag är medveten om det Tor Sverne har tagit upp i sin rapport, som nu behandlas inom socialdepartementet. Det finns vissa problem i fråga om specialisering osv. när det gäller den här verksamheten. Som jag har sagt i mitt svar kommer vi naturligtvis att se på de här frågorna sedan vi har fått det material och det underlag som kommer.
Herr talman! Det är naturligtvis problem med statsbidraget och vem som skall vara huvudman för verksamheten, om det skall vara staten eller om huvudmannaskapet skall ligga kvar hos landstingen. Meni botten handlar det inte om teknik utan om vad vi skall göra för dessa ungdomar, som har kommit på sned i vårt samhälle, och det är en djupt mänsklig fråga. Tor Sverne har på ett förtjänstfullt sätt pekat på problemen, och jag tycker att åtgärder måste vidtas i större omfattning och i snabbare takt än vad som har antytts här. Jag hade hoppats att vi skulle kunna se något resultat redan under det här året.

Herr talman! Claes Rensfeldt har frågat mig om jag kommer att verka för att pensionärer, speciellt förtidspensionärer, automatiskt erhåller ett pensionsbevis i samband med att pensionen beviljas. Särskilda pensionsbrev till dem som beviljats pension utdelades fram till år 1984. Riksförsäkringsverket beslöt då av flera skäl att slopa dessa pensionsbrev. För det första ansågs pensionsbreven obehövliga; för de flesta pensionärer var pensionsbeslutet tillräckligt. För det andra visade erfarenheten att vissa, framför allt förtidspensionärer, inte ville bli påminda om sin status som förtidspensionärer och om olika typer av rabatter på tåg etc. som de på grund av sitt handikapp inte kunde utnyttja. För det tredje medförde utsändandet av pensionsbrev en inte obetydlig kostnad för den allmänna försäkringen. Eftersom intresset för pensionsbreven var begränsat ansågs kostnaden inte stå i rimlig proportion till behovet. Mot bakgrund av de skäl som anfördes för att slopa pensionsbreven och det faktum att den som önskar få ett bevis på sin status som pensionär kan få detta på ett enkelt sätt hos försäkringskassan är jag inte beredd att verka för något automatiskt utsändande av pensionsbevis i samband med att en pension beviljas.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

Det lär finnas ca 390 000 förtidspensionärer i landet. Alla dessa måste varje år begära ett bevis från sin lokala försäkringskassa, om de har behov av det. En del lokalkontor dras in, och många, speciellt i glesbygd, har långt till sitt kontor. Försäkringskassepersonal omtalar också att många pensionärer ställer sig undrande inför dagens ordning. Detta förfarande med intygsskrivning innebär också en extra arbetsbelastning för personalen på försäkringskassorna. Många pensionärer anser det vara något av ett ingrepp i den personliga integriteten att behöva uppvisa besked om att pension har beviljats, eftersom det av detta besked också framgår hur hög, eller låg, pensionen är. För många är risken att de kanske går miste om sina reserabatter eller andra förmåner. I denna plastkortens och datans tidsålder borde det vara en mycket enkel och inte alltför kostnadskrävande åtgärd att förse samtliga pensionärer med ett legitimationskort eller annat automatiskt utskickat bevis på att vederbörande är pensionär av något slag.

Herr talman! Sonja Rembo har frågat mig om jag avser att föreslå införande av avdragsrätt för försäkringsavgifter i syfte att skapa rättvisa mellan dem som har kollektiva hemförsäkringar finansierade av arbetsgivaren och dem som inte har motsvarande förmån. Avgifter för hemförsäkring är en personlig levnadskostnad och därför inte avdragsgilla. Det är inte aktuellt att införa en avdragsrätt för sådana kostnader.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret — det är naturligtvis det logiska svaret på min fråga. Att jag ändå tog upp den här frågan på det sätt jag gjorde, beror på att jag ville belysa ännu en av de absurda konsekvenserna av regeringens olycksaliga beslut att medge fackliga och andra organisationer rätt att för sina medlemmars räkning teckna kollektiv hemförsäkring med enbart reservationsrätt. I en del fall förekommer det att försäkringen betalas av den fackliga klubben på arbetsplatsen men finansieras av arbetsgivaren via det administrationsbidrag som fackklubben förhandlar sig till och som till större eller mindre del tas ur det lokala löneutrymmet. Kostnaden är i dessa fall avdragsgill vid beskattningen av arbetsgivaren. Fackets medlemmar får i dessa fall i realiteten en skattefri löneförmån som inte kommer andra försäkringstagare till del. De som av olika skäl inte önskar tillhöra försäkringen brukar i sådana fall inte kunna räkna med någon restitution av den avgift som de ju indirekt bidrar till. De måste alltså vara med och finansiera andras hemförsäkringar. Dessutom har de inte motsvarande skatteförmån. Detta är emellertid bara en av många oacceptabla effekter av de kollektiva hemförsäkringarna såsom de har kommit att utnyttjas. Andra effekter är den uppenbara risken för dubbelförsäkring och snedvridning av försäkringsmarknaden till följd av att upphandling inte sker. Jag vill därför ställa en följdfråga: Avser finansministern att ta upp frågan om de kollektiva hemförsäkringarna till omprövning i syfte att undanröja de uppenbara negativa effekterna och orättvisorna mellan olika kategorier försäkringstagare som vidlåder de nuvarande försäkringarna?

Herr talman! Jag vill ställa ytterligare en följdfråga till finansministern. Näringsfrihetsombudsmannen har i en skrivelse till regeringen medgivit hur svårt det är att följa upp utvecklingen på det här området, vilket NO tillsammans med försäkringsinspektionen har fått i uppdrag att göra. Man får nämligen icke någon medverkan från de fackliga organisationerna. Vilken åtgärd har finansministern vidtagit med anledning av NO:s brev?

Herr talman! Kjell Johansson har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att riksdagsbeslutet om regional TV-bevakning skall kunna fullföljas för Södermanlands del. För Sveriges Televisions del innebar medelsanvisningen att en underredaktion kan etableras i Eskilstuna. Därmed kan de norra och västra delarna av länet bevakas programmässigt. För televerkets del innebar riksdagsbeslutet dels att en större sändare placeras i Västerås TV-station under budgetåret 1987/88, dels att länkförbindelser för programinsamling och programöverföring byggs under innevarande och nästa budgetår. Enligt vad jag har inhämtat från televerket beräknas sändningarna från Västeråssändaren kunna starta i slutet av februari i år, vilket i förhållande till verkets ursprungliga planer innebär en mindre försening. Sveriges Televisions programproduktion i Eskilstuna kommer att starta i början av hösten.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Göransson för svaret. I den proposition som 1978 signerades av Jan-Erik Wikström förslogs en utbyggnad av de regionala nyhetsprogrammen till att omfatta hela landet. Detta skulle vara klart det första halvåret 1986. Som en regel uttalades också att gränserna mellan regional-TV-områden endast undantagsvis borde bryta någon länsgräns. I den proposition där avtalet mellan staten och Sveriges Radio förlängdes för femårsperioden 1986—1992 uttryckte sig Bengt Göransson mycket vagt och kortfattat och sköt problemet ifrån sig. Jag själv fann skrivningen helt oacceptabel. Även kulturutskottet fann anledning att förtydliga, och utskottet underströk att den tidigare principregeln borde gälla och att man måste se till att ställa resurser till förfogande. När riksdagen så klart lagt fast detta kunde man ju tro att den här frågan skulle ha fått sin lösning. Den uppfattningen får man också när man tar del av statsrådets svar. Faktum är emellertid att Sveriges Radio inte ställt några medel till förfogande för att bygga upp en rejäl redaktion i Eskilstuna. Man räknar med att en reporter skall kunna placeras där för de medel som är anvisade. Man lär dessutom inte få tillräckliga medel för att kunna ha ett kamerateam på platsen. En sådan bevakning är vi naturligtvis inte betjänta av i Söderman: land — vi vill självfallet ha en ordentlig bevakning. Dessutom blir det en fördröjning. Den sändare som är uppbyggd kan tas i bruk i februari, men någon redaktion kommer över huvud taget inte att byggas ut förrän under andra halvåret i år och då i denna ytterst lilla skala. Dessutom är det fortfarande så att en mängd orter på östsidan av Sverige inte kommer att kunna se Östnytt, när den nya sändaren tas i bruk.
Herr talman! Låt mig bara påpeka att det som vi har diskuterat och haft anledning att här redovisa är investeringskostnader och investeringsförutsättningar. Det är Sveriges Television som svarar för driftkostnader, och inom radioföretagen tar man ställning till fördelningen av driftmedel. Detta är, efter vad jag vet, föremål för behandling just nu. Denna interna fördelning inom TV-företagen är inte något som regeringen eller riksdagen tar ställning till.
Herr talman! Jag tycker att vi genom statsrådet Göranssons slapphet har fått en underlig situation. Riksdagen har klart uttalat att Södermanland skall bevakas från ett ställe och att det skall byggas upp resurser så att detta kan ske. Det är regeringen som skall verkställa detta beslut, men kulturministern skjuter nu problemet ifrån sig och säger att Sveriges Radio får anvisa medel. Hur skall det gå till? Om Sveriges Radio anvisar medel så att man bara kan ha en enda reporter, får man ju den s.k. Gotlandsmodellen; man har en reporter på Gotland och måste låna över ett kamerateam från Norrköping, när man vill göra något program. Är detta en lösning som kan accepteras? Är det inte kulturministern som skall se till att man får erforderliga redaktionsresurser?
Herr talman! Enligt riksdagsbeslutet är det Sveriges Radio som skall svara för fördelningen av kostnader för driften av den här typen av sändningar. Eftersom jag tycker att detta är en ganska riktig princip får jag väl finna mig i att Kjell Johansson betraktar mig som en slapp kulturminister därför att jag inte vill etablera mig som privat TV-chef i Eskilstuna. Jag har emellertid inte för avsikt att ta på mig den uppgiften och skaffa en egen liten sändare för att slippa anklagelsen för att vara slapp.
Herr talman! En egen liten sändare kanske vore på sin plats, för i Mariefred kommer vi inte att kunna se sändningarna. Mariefred är en av de orter där man inte kommer att kunna se Östnytt i fortsättningen — och det var just detta som utskottet invände emot. Utskottet sade att resultatet inte blir tillfredsställande med denna ordning. Utskottet tryckte faktiskt i sin skrivning på att man borde se till att det ursprungliga beslutet fullföljdes, och att också medel skulle ställas till förfogande. Det är inte bara jag som är kritisk. Det är inte underligt om landshövdingen i Södermanlands län, som ju är gammal parlamentariker, talar om en anmälan till konstitutionsutskottet.

Herr talman! Larz Johansson har frågat invandrarministern om han anser att förslaget i årets budgetproposition om förläggning av hemspråksundervisningen utanför ordinarie timplan står i överensstämmelse med de övergripande målen för den svenska invandrarpolitiken. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Enligt skolförordningen får hemspråksundervisningen antingen ersätta deltagande i motsvarande omfattning i fria aktiviteter eller förläggas till annan icke timplanebunden tid under skoldagen eller ersätta undervisningen av motsvarande omfattning i ett eller flera ämnen på timplanen. Mitt uttalande i årets budgetproposition innebär en rekommendation att vid schemaläggningen så långt möjligt förlägga hemspråksundervisningen så att undervisningen i andra ämnen inte går förlorad. Också invandrarelever har rätt till det antal lektioner i olika ämnen som framgår av timplanen. Härigenom blir det också lättare att skapa en lugnare skoldag och ett bättre arbetsklimat för elever och lärare inom den sammanhållna klassen. Lärarens uppgift att skapa en god studiemiljö är ofta mycket svår. Om eleverna i klassen ofta är frånvarande från den ordinarie undervisningen för att delta i annan undervisning blir uppgiften än svårare. Det är därför som man lokalt bör försöka organisera undervisningen så att klassen är samlad i så stor utsträckning som möjligt. Jag har svårt att förstå hur denna, i mina ögon självklara, uppfattning skulle kunna anses strida mot de övergripande målen för svensk invandringspolitik. Tvärtom innebär den ju ett värnande av också invandrarbarnens rätt till kunskap.

Herr talman! Jag ber att få tacka skolministern för svaret på Larz Johanssons fråga. Larz Johansson hade ställt sin fråga till invandrarministern, och det var i och för sig inte gjort av en slump, utan han ansåg att det var angeläget att få frågan belyst från invandrarpolitisk synpunkt. Nu blev det ändå skolministern som svarade. Å andra sidan är det inte heller Larz Johansson som tar emot svaret; det här blir alltså så att säga en debatt genom ombud. Larz Johansson och skolministern har dessutom diskuterat frågan under den allmänpolitiska debatten. Anledningen till att Larz Johansson ställde frågan till invandrarministern var, som sagt, att han ville få den belyst inte som en skolpolitisk fråga utan som en invandrarpolitisk fråga. Det är kanske betecknande att skolministern i sitt svar inte heller behandlar frågan ur invandrarpolitisk synvinkel, utan mera som en fråga om hur man organiserar skolarbetet så väl som möjligt. Denna fråga har emellertid en invandrarpolitisk räckvidd. Vi har slagit fast att målet för vår invandrarpolitik skall vara att främja valfrihet, främja rättvisa och jämlikhet. Hemspråksundervisningen innefattar de absolut viktigaste ämnena för många invandrargrupper, i synnerhet för dem som är svaga i svenska språket. Det är i denna undervisning de får lära sig sitt modersmål, det är där de får lära känna många av förhållandena i sitt hemland, och det är också där som de får mycket stöd för att kunna följa med i undervisningen i svenska. Om man på ett så markerat sätt som skolministern har gjort säger att det här skall ligga vid sidan om den ordinarie timplanen, innebär det dels att det många gånger blir svårare för eleverna att delta i hemspråksundervisningen, dels att man inte jämställer denna med annan undervisning. Det är detta som är bakgrunden till frågeställningen och till mycket av den indignation som det här uttalandet har väckt.

Herr talman! Svaret var faktiskt ett svar på frågan. Jag redovisade varför det inte strider mot invandrarpolitikens principer att rekommendera att invandrarbarn också skall få mer än varannan timme i exempelvis fysik. Språkoch kulturarvsutredningen tog upp detta problem i sitt betänkande. På ett sätt är det lustigt att det är Pär Granstedt som tar emot svaret och inte Larz Johansson. Jag kanske kan få erinra Pär Granstedt om — eftersom jag förstår att han inte kommer ihåg det — vad han sade på denna punkt 1985. Då reserverade sig nämligen Pär Granstedt och sade att det var otillfredsställande att nuvarande regler ofta förutsatte att invandrareleverna måste välja bort andra ämnen och gick miste om undervisning som deras svenskspråkiga kamrater fick. Han reserverade sig till förmån för att man skulle ha frivillig hemspråksundervisning utanför schemat — vilket jag inte har föreslagit. Jag har föreslagit att man skall schemalägga sådan undervisning. Han reserverade sig för och hade t.o.m. i en motion förslag om lördagsskolor. Det är ju fullkomligt häpnadsväckande att han tre år senare kommer och gör detta till en stor principfråga och säger att det strider mot alla principer! Vad är det som har fått Pär Granstedt att så radikalt vända om och tycka att det som var största nytta 1985 i dag skulle strida mot invandrarpolitiska principer? Jag har i det förslag som jag har lagt för regeringens räkning försökt tillgodose de önskemål som har redovisats från föräldrar, att deras barn skall få ett hyggligt schema så att de får del av alla de kunskaper skolan ger. Det gäller att anpassa sig till de praktiska förutsättningarna, att där det är möjligt lägga undervisningen utanför ordinarie timplan: på tid för fria aktiviteter, på tillvalstimmar på högstadiet — det finns en rad lösningar. Vi måste se till att våra barn får ett riktigt schema.
Herr talman! Jag tror att det är viktigt att man också som politiker lär av en fördjupad erfarenhet.

Det märkliga är — och det glömde naturligtvis Bengt Göransson att referera —att tidigare var det socialdemokraterna som ansåg att de ståndpunkter som jag redovisade var ohållbara. Vad som har hänt är att samtidigt som min insikt om hemspråksundervisningens betydelse har djupnat och jag har funnit att det faktiskt är viktigt att den är en integrerad del av undervisningen, har Bengt Göransson och socialdemokraterna gått åt det motsatta hållet och kommit fram till att detta är någonting som man kan lägga på marginalen av skoldagen, på ett sätt som kommer att skapa stora svårigheter. Det tycker jag är beklagligt.

Herr talman! Jag förstår att Pär Granstedt har svårt att hålla reda på mina uppfattningar, eftersom han har misslyckats med att hålla ordning på sina egna. Jag refererar i årets budgetproposition till det som jag uttalade i 1985 Prot. 1987/88:71 års budgetproposition. Jag understryker vad jag den gången sade och 18 februari 1988 upprepar att det är viktigt att man beaktar det som då framhölls. Exakt Om hemspråksundersamma uppfattning som jag hade då har jag också nu. visningen Jag hävdar att det är viktigt att hemspråksundervisningen utgör en integrerad del av annan undervisning. Hemspråksundervisningen är icke vilket utbytesämne som helst. Det är viktigt att hemspråksundervisningen får en egen position på invandrarbarnens schema, så att de känner att den undervisningen fyller sin funktion i det gemensamma schemat. Vad är det för ämnen som man annars generellt kan säga skall lyftas bort? Är det fysik som invandrarbarnen skall ha varannan timme av?
Herr talman! Om nu Bengt Göransson egentligen inte är ute efter någon förändring — alltså om det som Bengt Göransson velat åstadkomma genom sitt sätt att uttrycka sig när det gäller budgetpropositionen bara är ett uttryck för viljan att markera en kontinuitet på detta område — är det bara att beklaga att Bengt Göranssons uttalande har misstolkats så grundligt, och då inte bara av mig utan också av ett mycket stort antal av dem som är aktiva inom Skolsverige. Bengt Göranssons uttalande har alltså skapat en väldigt stor oro, inte minst bland invandrarlärare och inom stora invandrargrupper. Om det sista uttalandet skall tolkas så, att det här egentligen bara handlar om att man skall fortsätta att låta det vara som det har varit, är det ett bra klargörande och kanske också en värdefull slutsats av den här debatten.
Herr talman! Uttalandet i budgetpropositionen är inte ett uttryck för en önskan om att man skall fortsätta att låta det vara som det har varit — dvs. att man på alltför många håll och i alltför stor utsträckning har låtit undervisningen i skolan splittras. Det kan gälla den lärare på mellanstadiet i en invandrartät kommun i Stockholmsområdet som misslyckats med att samla hela sin klass under mer än 20 minuter på en hel vecka. Vetskapen om att sådant förekommer måste faktiskt leda till att man föreslår en något ändrad schemaindelning. | Beträffande mitt uttalande, som i långa stycken har misstolkats— jag vet att så är fallet — vill jag säga att det är Larz Johansson och numera också Pär Granstedt som är skuld till det hela.
Herr talman! När det gäller viljan att försöka undvika alltför extrema avarter tror jag inte att det behöver råda några delade meningar. Sedan är det nog så, att t.ex. invandrarlärare, Sveriges lärarförbund och stora invandrargrupper har uppfattat Bengt Göranssons uttalande som ett stöd för den linje som en del skolledare har förespråkat och som företrätts här iriksdagen av framför allt moderaterna. Om det bara handlar om att undvika de mest extrema avarterna, vill jag än en gång säga att det är fråga om ett värdefullt klargörande. Uppriktigt sagt tror jag att Larz Johansson och jag 7” tillmäts litet väl stor betydelse i debatten, om man tror att den mycket vanliga tolkningen av innebörden av Bengt Göranssons uttalande enbart beror på oss. Jag tror att tolkningen i någon mån beror på det sätt som Bengt Göransson uttrycker sig på i budgetpropositionen. Om alltsammans är ett missförstånd, tycker jag att både Bengt Göransson och jag skall vara glada om det genom en sådan här debatt går att klara ut hur det egentligen förhåller sig.
Herr talman! Margareta Mörck har frågat mig om jag, efter mitt besök nyligen hos Skånska Teatern i Landskrona, avser att vidta några åtgärder för att rädda teatergruppen från nedläggning. Statens kulturråd fördelar det statliga stödet till yrkesverksamma fria teatergrupper. Enligt vad jag inhämtat från kulturrådet har Skånska Teatern tilldelats 1,9 milj.kr. i statligt bidrag för innevarande budgetår, vilket innebär en ökning av gruppens bidrag med 400 000 kr., eller drygt 21 90 i förhållande till föregående budgetår. Ingen fri teatergrupp har tidigare fått ett så högt bidrag. Statens kulturråd kommer inom kort att göra en preliminär fördelning av stödet till de fria teatergrupperna för budgetåret 1988/89. Därvid kommer självfallet även nivån på bidraget till Skånska Teatern att diskuteras. Några ytterligare initiativ från min sida kommer inte att tas i denna fråga.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Göransson för svaret. Skånska Teaterns 15-åriga verksamhet är slut i och med denna säsong. Flera av medlemmarna är redan uppsagda. Endast de som är sysselsatta med gruppens sista uppsättningar arbetar ännu en tid. Skånska Teatern faller med flaggan i topp. Att denna sista spelsäsong — under pressen av ekonomiska problem — ändå sätta upp ytterligare två kritikerrosade föreställningar och spela dem för fulla hus måste anses vara en prestation, som bara den är värd en belöning. Det har stått klart sedan länge att kulturrådet inte tänker rädda teatern. Ändå hoppades många att kulturministerns besök i Landskrona skulle innebära en utfästelse om hjälp till fortsatt verksamhet. Men kulturministern kom -— tyvärr — tomhänt till Landskrona, tydligen enbart för att kräva de skånska kommunerna på besked om bidrag. Besvikelsen är stor hos teaterns medlemmar och dess vänner. Det var inte så många kommuner som kom till träffen med kulturministern. Det kanske berodde på att de inbjöds med kort varsel — en vecka — eller på att de inte kunde lova några pengar, med anledning av det tveksamma i att kommuner fattar beslut om bidrag till verksamheter i andra kommuner. Däremot är det många kommuner som redan köper föreställningar eller subventionerar bussresor till Landskrona. Landstinget har fördubblat sitt anslag till teatern i år, och Landskrona kommun har under många år tagit väl hand om gruppen. Trots detta och trots statens bidrag — det högsta som någon fri grupp får — saknas medel för att gruppen skall kunna fortsätta. Staten har en gång tagit på sig huvudansvaret för de fria grupperna, och därför måste det vara ett statligt ansvar att rädda också denna grupp. I budgetpropositionen föreslås ett anslag till kulturrådets disposition. Kan det möjligen användas för att rädda Skånska Teatern?
Herr talman! Den sammankomst som jag deltog i förra måndagen i Landskrona tillkom därför att jag hade bett att få möjlighet att träffa företrädare för de skånska kommunerna. Jag kom inte tomhänt, Margareta Mörck, utan jag hade med mig en motion av alla folkpartistiska riksdagsledamöter i Skåne, med Margareta Mörck som första namn, och en motion av alla moderata ledamöter i Skåne. Med denna oerhörda uppskattning av Skånska Teatern bland riksdagens folkpartister och moderater som bakgrund tänkte jag att ett sammanträde med kommunerna kanske skulle bli hoppfullt och ge resultat. Därför åkte jag till Landskrona, i tron att ni i någon mån var förankrade i era kommuner. Staten har inte tagit ansvar för teatergrupper enligt de premisser på vilka stöd till Skånska Teatern nu diskuteras. Ni argumenterar inte för Skånska Teatern som den fria gruppen utan säger att det, just därför att den är en fri grupp som har denna unika förankring i Skåne och egentligen fullgör regionalteaterns funktioner, finns anledning att förutsätta att kommunerna skall vara med och lämna bidrag. Problemet att vi av formella skäl inte kan lämna bidraget direkt går att lösa. Jag vet att flera kommuner i landet har klarat tekniken att ge bidrag till en golfbana även om den råkar ligga i en annan kommun. Kanske också en teatergrupp kan betraktas som en golfbana någon gång.
Herr talman! Detta är trots allt en kommunal fråga, så hur mycket riksdagsmännen än agerar är det ändå kommunerna som har bestämmanderätten, genom den kommunala självständigheten. Men kommunen har relativt små kulturanslag. Kulturen sitter trångt i många kommuner, oavsett partifärg. Just därför måste det ytterst vara ett statligt ansvar att stödja denna övergripande kulturverksamhet som har svårt att klara sig enbart på kommunal välvilja. Diskussionerna kring Skånska Teatern har väckt ett stort intresse även hos de kommuner som i dag verkar ointresserade, och detta kan leda till ett nytt engagemang, även om det tar litet tid. Kan man då inte tänka sig att staten kortsiktigt håller gruppen under armarna? Jag är medveten om att det på lång sikt måste till något annat, kanske en ny bidragskonstruktion.
Herr talman!

Herr talman! När man en gång inrättade stödet till de fria grupperna var det staten som tog ansvaret. När det nu gäller en av de bästa fria grupperna i Sverige skall dess verksamhet inte enbart bero på om de skånska kommunerna kan ställa upp eller ej. Bengt Göransson och jag har tidigare varit överens om att Skånska Teatern är en av de bästa grupperna i Sverige i dag. År 1982 var Skånska Teatern i kris förra gången. Då räddades den genom en statlig insats. Vad var annorlunda då, mer än att vi hade en folkpartistisk kulturminister?
Herr talman! Mycket kort: Det hela skall självfallet inte bara bero på de skånska kommunerna. Jag hade hoppats att företrädarna för de skånska kommunerna skulle tycka att det i någon mån kunde bero på dem om Skånska Teatern skulle räddas.

Herr talman! Kurt Ove Johansson har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till en allmän översyn av datalagen. Som Kurt Ove Johansson har berört förutsattes redan vid tillkomsten av datalagen år 1973 att den inom en ganska snar framtid kunde behöva ändras och kompletteras. Både i propositionen och konstitutionsutskottets betänkande gjordes uttalanden av denna innebörd. Lagen var ju ett förstlingsverk inom sitt område. Ett antal ändringar har även gjorts under åren därefter. De flesta bygger på förslag från datalagstiftningskommittén , som tillsattes år 1976 och som bl.a. hade i uppdrag att göra en allmän översyn av datalagen. DALK avslutade emellertid sitt arbete år 1984 utan att översynen resulterade i något slutbetänkande. Samma år tillsatte regeringen dataoch offentlighetskommittén för att utreda frågor som huvudsakligen gäller offentlighetsprincipens tillämpning på ADB-upptagningar. Också datalagen berörs av utredningsuppdraget. DOK:s arbete har lett till att vissa ändringar gjorts i datalagen, men det är inte slutfört i den delen. Behovet av en allmän översyn av datalagen har under senare tid framhållits i olika sammanhang. Datainspektionen har alldeles nyligen pekat på behovet av en sådan översyn. Datainspektionen anser emellertid att det är av värde om saken får anstå något. Erfarenheterna från det utvecklingsarbete som nu pågår hos datainspektionen skulle då kunna vägas in vid utformningen av direktiven till en utredning. Datainspektionen räknar med att redovisa sina synpunkter före årets slut. Datalagen behöver ses över. Innan jag tar initiativ till en översyn vill jag emellertid avvakta DOK:s slutbetänkande. Detta skall enligt planerna överlämnas i sommar. Innehållet kan påverka omfattningen av översynen. Det kan också vara motiverat att invänta datainspektionens synpunkter.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Den fortgående datoriseringen i samhället leder till att allt fler personregister inrättas. Jag konstaterar med tillfredsställelse att det är regeringens ambition på kort och lång sikt att värna om den personliga integriteten. Det måste alltid finnas en personlig fredad sektor dit datorernas förmåga att lagra uppgifter aldrig når. Tiden börjar bli mogen för en total översyn av datalagen. Det är bra att justitieministern understryker just detta i sitt svar. Framför allt bör det nuvarande tillståndssystemet ses över och sanktionssystemet omprövas. Datalagen behöver också ses över med tanke på den tekhiska utvecklingen. Det är också viktigt att närmare utreda på vilket sätt integrerade datasystem påverkar integriteten och arbetssituationen på våra arbetsplatser. Från USA har rapporterats, bl.a. i en kongressrapport och i bilarbetarnas förbundstidning, om mycket graverande kränkningar av den personliga integriteten. En liknande utveckling sker i Sverige. Många fackliga organisationer har uttalat oro just för detta. Jag utgår ifrån att justitieministern i sina fortsatta överväganden också kommer att beakta denna problematik. Om så sker fullföljs en god socialdemokratisk tradition på detta område. Herr talman! Jag är mycket nöjd med justitieministerns svar.

Herr talman! Göran Ericsson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder så att endast uppgifter som har spaningsvärde förs in i polisens allmänna spaningsregister, ASP. Bakgrunden till frågan är att det, enligt Göran Ericsson, i registret förs in också uppgifter om butiksstölder och liknande brott, oavsett om uppgiften har något spaningsvärde eller inte. Polisens allmänna spaningsregister bör ta sikte på uppgifter om den mera allvarliga brottsligheten. Enligt gällande föreskrifter är det också så att en uppgift om brottsmisstanke får föras in i ASP bara om uppgiften har särskild betydelse för brottsspaning. Registrering i ASP skall inte ske slentrianmässigt. Det skall i varje enskilt fall göras en bedömning av om uppgiften har ett särskilt spaningsvärde eller inte. De uppgifter som finns i registret gäller också huvudsakligen våldsbrott och allvarligare egendomsbrott. Enligt föreskrifterna skall en uppgift som tagits ini ASP utgå när misstanke om brott inte längre föreligger. De uppgifter som finns beträffande en misstänkt person tas också bort om det inte kommer till någon ny uppgift inom 18 månader från den senaste uppgiften. Undantag görs för vissa mycket allvarliga brott. Det sker stickprovsvis kontroll av att de uppgifter som tillförts registret verkligen är sådana att de skall finnas där. De regler som nu finns motsvarar såvitt jag förstår de önskemål Göran Ericsson fört fram i sin fråga.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Det var ett positivt och innehållsrikt svar. Som justitieministern sade motsvarar reglerna mina önskemål i det här sammanhanget. Vi är båda nöjda med svaret, men jag är inte nöjd med verkligheten. Det borde vara så här, men det är inte riktigt så. Det händer ofta i samhället att folk hoppar över skaklarna. Man kanske inte kan motstå frestelsen att i ett varuhus plocka med sig en eller annan pryl. Det gäller ungdom, som kanske i oförstånd och tillsammans med kamrater vågar göra dumdristiga saker. Det sker kanske en gång i deras liv, kanske två. De registreras. Det är ett faktum, herr talman, att de registreras. Det borde vara på det sätt som justitieministern sade, nämligen att det är allvarliga brott som skall registreras. Det är brott som har stort spaningsvärde och där registreringen för framtiden kan bidra till inringningen av olika typer av brottsligor. Jag tror att vi som politiker måste ta en debatt om det här och föra den litet då och då, öppet och rakt på sak. På det sättet ger vi trygghet åt medborgarna. Det är en otrygghet att inte veta om man står i ett register eller i ett annat. Man kan undra: Har jag blivit registrerad för det här brottet eller har jag inte? Hur många register står jag i? Rättstryggheten kräver att vi har register med den klara och distinkta instruktion som justitieministern här läste upp. Jag ber än en gång att få tacka för svaret på frågan.
Herr talman! Om en person som en eller eventuellt två gånger blivit tagen för butikssnatteri hamnar i polisens allmänna spaningsregister sker det emot de föreskrifter som för närvarande gäller. Att man inte helt kan utesluta butikssnatterier beror på att det tyvärr finns ligor som ägnar sig åt omfattande, upprepade och nästan ständigt pågående snatterier, och det är mycket allvarligare än de snatterier som Göran Ericsson talade om. Det kommer i framtiden att bli mycket lättare för oss att kontrollera att föreskrifterna följs. För någon vecka sedan remitterade regeringen till lagrådet ett förslag som kommer som proposition till riksdagen om ytterligare några veckor och som just handlar om ändringar i kriminaloch polisregisterlagarna. Vi föreslår i lagrådsremissen en skärpning av den paragraf som reglerar vad som får registreras i polisregister. För närvarande skall registreringen begränsas till uppgifter som polisen behöver för att kunna förebygga och uppdaga brott samt fullgöra sin verksamhet i övrigt. Enligt remissen skall endast uppgifter som är nödvändiga för polisens verksamhet få registreras. Det blir alltså en skärpning av lagstiftningen, och det blir då i fortsättningen lättare för oss att kontrollera att föreskrifterna följs. I övrigt skulle jag vilja säga att det finns mycket i kriminaloch polisregisterfrågorna som vi behöver se över, men den tekniska utvecklingen fortgår, och därför kan vi inte göra alla förändringar på en gång utan måste avvakta beslut om vilka system vi skall införa i framtiden.
Herr talman! Låt mig tacka för det utförliga kompletterande svaret. Jag tror liksom justitieministern att vi måste vara noggranna: Vi får ta i, vi får skärpa tonen, och vi får ständigt se över detta. Tack än en gång!

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om regeringen är beredd att ställa resurser till förfogande för att möjliggöra en försöksverksamhet med en förenad grundskola och gymnasieskola vid Höglandsskolan i Stockholm. Rent principiellt finns det i dag inget hinder för kommunerna att organisera reguljära vertikala skolor inom grundskolan och lokalmässigt även med gymnasieskolan. Enligt min mening har också kommunerna stor frihet att utforma skolorganisationen inom de ramar som statsbidragsreglerna nu ger. Regeringen har i dag avgjort en ansökan från skolstyrelsen i Stockholm om försöksverksamhet med en vertikal och språkinriktad Höglandsskola, vilken Pär Granstedt åberopar. Jag anser att en allmän utgångspunkt för försöksverksamhet bör vara att försök i sig skall ha ett nationellt värde. Det av skolstyrelsen föreslagna försöket innebär bl.a. att eleverna skulle få ett ökat antal veckotimmar i skolan. För t.ex. eleverna på N-linjen skulle en nettoökning av skolarbetsveckan ske med 6,5-7,5 veckotimmar avsedda för språk. Vidare skulle ett minskat antal veckotimmar inom ämnena samhällskunskap, fysik, kemi och biologi ytterligare tillföras språkämnena. Försöksverksamheten har avstyrkts av såväl SÖ som länsskolnämnden i Stockholms län. Jag delar SÖ:s och länsskolnämndens uppfattning att en utökning av elevernas skolarbetsvecka inte skall ske. Bl. a. detta är skälet till att beslutet innebär avslag i den del den avser utökning av resurser.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Det är på skolområdet liksom på andra områden bra att låta tusen blommor blomma, och det är viktigt att olika pedagogiska och organisatoriska lösningar får prövas inom skolväsendet. För Höglandsskolan har skisserats en modell innefattande en integrering av grundskola och gymnasieskola och med den språkinriktning som beskrivs i svaret. Såvitt jag kan bedöma borde det finnas ett nationellt intresse av att detta prövas. Jag tycker att det är rimligt att man då också godtar prov som inkluderar ett ökat antal veckotimmar. Försöksverksamheter är ju till just för att man skall vinna erfarenheter, och försöksverksamheten på Höglandsskolan skulle vända sig till elever som är beredda att gå in under dessa villkor. Skolstyrelsen i Stockholm har nu såvitt jag förstår beslutat att gå vidare med denna försöksverksamhet, men det är väl osäkert om den kan genomföras fullt ut efter det negativa beslut från regeringens sida som utbildningsministern här redovisar. Staten borde kunna skapa förutsättningar för genomförande av ett sådant här försök, och därför är regeringens beslut, som i varje fall försvårar genomförandet av försöksverksamheten, beklagligt. Förhoppningsvis kommer den ändå till stånd genom ökade kommunala insatser, men det återstår att se.
Herr talman! Man hör ofta att det finns för många linjer på gymnasieskolan. På den teoretiska delen av gymnasiet har vi fem olika linjer. På naturvetenskaplig linje finns det nu möjlighet att läsa engelska och ytterligare ett främmande språk under alla tre åren. Under det tredje året kan man möjligen välja bort ett av språken. Skulle en elev vilja läsa tre språk, kan eleven få göra det om han väljer utökad studiekurs. Den som är mycket intresserad av språkstudier hänvisas till de humanistiska linjerna, där man normalt läser tre språk. Jag vill också säga att det är svårt att rekrytera elever till den naturvetenskapliga linjen på grund av de tunga ämnena, dvs. språken samt matematik, fysik och kemi. Det är en linje där elevantalet minskar. Vi önskar inte ytterligare förlänga studietiderna inom den.
Herr talman! Allt det som utbildningsministern säger här är naturligtvis sant, men det gäller för gymnasieskolan som generell skolform. Det är i det sammanhanget som det är relevant att diskutera om vi har för många eller för få linjer och vilka tillvalsmöjligheter som finns. Här handlar det om en specifik försöksverksamhet, inte om något som skulle genomföras i landet i dess helhet. Den skulle bedrivas vid en viss skola för att man härigenom skulle vinna erfarenheter som man kan ha nytta av i det allmänna utvecklingsarbetet i gymnasieskolan. Regeringen har inte visat något intresse av att stödja denna typ av försöksverksamhet, och det är synd. Jag tycker att det hade varit värdefullt att få sådana här erfarenheter i det fortsatta utvecklingsarbetet. Jag hoppas att det ändå skall bli möjligt att genomföra så mycket som möjligt av

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig vilka initiativ regeringen är beredd att ta för att säkerställa att högutbildade invandrare med minsta möjliga krångel kan nyttiggöra sin utbildning i Sverige. På initiativ av regeringen har inom universitetsoch högskoleämbetet påbörjats en verksamhet med värdering av utländsk högre utbildning. Därvid erhåller den studerande ett intyg där den utländska utbildningen jämförs med motsvarande svensk utbildning. Denna verksamhet har genomgått en mycket positiv utveckling och uppskattas mycket av såväl de sökande som av arbetsmarknaden. Regeringen har därför i årets budgetproposition framlagt förslag som innebär att verksamheten i fortsättningen finansieras inom UHÄ:s reguljära anslag och inte som nu av mera tillfälliga medel. Enligt min mening kan verksamheten därmed bedrivas i tillräcklig omfattning i förhållande till efterfrågan, som för närvarande är mycket stor. Jag kommer naturligtvis i framtida budgetarbeten att ta hänsyn till det behov som kommer att finnas. Även om det, som jag nyss sade, finns en stor uppskattning av verksamheten hos presumtiva arbetsgivare, finns det naturligtvis mycket att göra när det gäller att få utländska examina accepterade. Detta kan bara i begränsad omfattning påverkas av regeringen, eftersom en stor del av problemen sannolikt ligger utanför den offentliga sektorn. Det finns därför goda skäl för oss alla att samverka när det gäller att förändra inställning till att anställa såväl flyktingar som andra invandrare i Sverige.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret även på denna fråga. Jag tycker att jag kan utläsa en positiv inställning till att försöka underlätta så mycket som möjligt för högutbildade invandrare att kunna utnyttja sin utbildning på ett adekvat sätt i Sverige. Men jag tror att vi kan vara ense om att det är verkligen mycket som återstår att göra här. Det finns mycket stora grupper invandrare i Sverige med mycket god utbildning som sysslar med helt andra saker än det de är utbildade för, trots att det föreligger behov i Sverige. Jag känner naturligtvis till det evalueringsarbete som genomförs i UHÄ:s regi, och jag nämnde det i min fråga. Men här handlar det också om att i övrigt försöka undanröja olika typer av byråkratiska hinder. Bakgrunden till min fråga, det skall jag inte förneka, är en tidningsartikel. Där beskriver en invandrare som har medicinsk utbildning den oerhörda 29 byråkrati som hon stötte på när hon ville arbeta i sjukvården. Hon hade svårt att få sin tidigare utbildning accepterad och hade också svårt att få komplettera sin utbildning så att hon skulle få den kompetens som efterfrågades i Sverige. Det gäller naturligtvis att fortsätta att bedriva evalueringsarbetet med all kraft, så att det så snart som möjligt blir ett heltäckande resultat, men det gäller också att se till att det finns kompletteringsmöjligheter och att så litet krångel och byråkrati som möjligt lägger hinder i vägen. De välutbildade invandrarna är en väldigt stor resurs. Det är viktigt för Sverige, liksom för dem själva, att vi tar till vara den resursen på ett riktigt sätt.
Herr talman! Även om det inte råder några meningsskiljaktigheter mellan Pär Granstedt och mig vill jag nämna, beträffande utländska sjuksköterskors situation, att vi anser att vårdpersonalen, av hänsyn till patienterna, skall kunna tala svenska något så när. Därför måste alla utländska sjuksköterskor gå igenom ett språkprov i medicinsk svenska. Det ges två gånger per år. De sökande får förbereda sig på det sätt de önskar. Därefter har de att genomgå ett medicinskt kunskapsprov. De får reda på vilken kurslitteratur som gäller. De proven ordnas också två gånger per år. Därutöver krävs det två månaders praktik i sluten vård och två veckor i primärvård. Sedan har man ytterligare en kortare kurs på tre veckor. Allt detta kan klaras på ett halvår om det går bra. I vissa fall kan det dock ta längre tid om det passar den sökande.
Herr talman! Jag inser att vi givetvis måste ha prov och tester. Vi måste veta att personalen är kompetent. Jag bara konstaterar att i varje fall den aktuella personens erfarenhet var att processen drog ut mycket långt på tiden, och det var mycket svårt att få klara besked och många gånger var det svårt att få den utbildning som krävdes. Det är möjligt att det var ett olyckligt exempel, men jag har fått indikationer på att många faktiskt upplever en hel del svårigheter och hinder. Jag noterar ändå den positiva inställning som utbildningsministern har, och jag hoppas att det kommer att vara en fortsatt strävan att försöka göra den här hanteringen så enkel, smidig och obyråkratisk som möjligt.

Herr talman! Pär Granstedt har med anledning av att kustbevakningskommittén föreslagit att det nya kustbevakningsverket skall förläggas till Stockholmsområdet frågat mig om regeringen avser att inför sitt slutliga ställningstagande pröva också andra alternativ som t.ex. Norrtälje. Mitt svar till Pär Granstedt är att regeringen kommer att bedöma samtliga aktuella kommuners lämplighet som lokaliseringsort, inkl. Norrtälje.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Försvarsministern har namn om sig att vissa gånger vara något kortfattad i sina svar. Ibland kan det vara en förtjänst. Det här var precis det svar jag ville ha och jag vill alltså tacka för det. Får jag bara skicka med som ett ord på vägen att det är viktigt att se till att den offentliga verksamheten inte sväller alltför kraftigt i Stockholmsregionen. Det tror jag att vi är ense om. En av de främsta drivkrafterna till en alltför snabb storstadstillväxt är att administrationen växer kraftigt här i Stockholmsområdet. Det borde vara naturligt att lägga kustbevakningsverket något så när i anslutning till den kust verket skall bevaka. Då är Norrtälje ett ganska bra alternativ. Det finns således anledning för regeringen — trots de litet slentrianmässiga slutsatser utredningen kommit fram till — att pröva andra alternativ, inte minst Norrtälje.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag är beredd att medverka till att även andra än framgångsrika idrottsmän beviljas medborgarskap snabbare än vad som är praxis. I samma paragraf anges också de möjligheter som finns att — i vissa fall — göra undantag från de villkor som normalt krävs. Undantag från uppställda villkor görs regelmässigt för den som är gift med svensk medborgare, för den som tidigare har varit svensk medborgare och för politiska flyktingar. Vidare kan undantag göras om det anses medföra gagn för riket att en person tas upp till svensk medborgare eller om det med hänsyn till sökandens förhållanden föreligger särskilda skäl att bevilja svenskt medborgarskap. Med stöd av denna undantagsbestämmelse har under årens lopp sökande tagits upp till svenska medborgare även om hemvistsvillkoret inte till fullo har varit uppfyllt. I enstaka fall har detta gällt framgångsrika idrottsmän men även andra kategorier t.ex. framstående forskare och vetenskapsmän. Som svar på Sten Anderssons i Malmö fråga vill jag säga att nuvarande lagstiftning alltså medger undantag från huvudregeln, och undantag kommer även i fortsättningen att kunna göras i de fall det finns särskilda skäl till detta.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Bakgrunden till den här frågan är att jag, efter att ha tagit kontakt med UD, fått beskedet att en utomnordisk flykting i normalfallet skall ha vistats i Sverige fyra år för att kunna bli svensk medborgare. Här talar statsrådet om att ”hemvistvillkoret inte till fullo har varit uppfyllt”. Den person som aktualiserar den här frågan är en tjeckisk simmare, som inte varit i Sverige mer än två år. Det är knappast ”till fullo”, eftersom han bara har varit här halva den tid som krävs i normalfallet. Jag tycker att det är litet egendomligt att den lilla personen, som varken har meriter från idrottsbanan eller är vetenskapsman eller forskare, får vänta sina fyra år, medan kändisen, som kanske Sverige i andra sammanhang kan ha nytta av, har möjlighet att betydligt snabbare bli svensk medborgare. Nu skall man kanske inte, herr talman, skämta om så allvarliga saker. Men vi behöver ju ibland nya svenska framgångar på sportens område. En del andra svenskar, som är födda i Sverige och som har gjort en mycket framgångsrik karriär utomlands, brukar fly härifrån, framför allt av skatteskäl. Jag kan förstå att man ibland vill kompensera detta genom att ta hit andra människor.

Herr talman! Oswald Söderqvist har mot bakgrund av de föreskrifter om inskränkningar i rörelsefriheten för nio kurder som meddelades av regeringen år 1984 frågat om justitieministern ämnar vidta några åtgärder för att åstadkomma en förändring av deras situation. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågan. Så sent som den 30 oktober 1987 besvarade jag i riksdagen med anledning av en interpellation en liknande fråga om de inskränkningar i utlänningars rörelsefrihet inom landet som kan föreskrivas med stöd av terroristlagstiftningen. Jag framhöll då att det är närmast självklart att staten har möjligheter att kontrollera sådana personer som misstänks för att förbereda terroristhandlingar här. Jag nämnde också att det givetvis kan diskuteras om de regler som gäller denna kontroll är de bästa och innebär en rimlig avvägning av motstridiga intressen. Vid samma tillfälle framhöll jag att den parlamentariska kommissionen med anledning av mordet på Olof Palme behandlar frågor av denna art och att jag av den anledningen inte ville ta ställning till eventuella förändringar i terroristbestämmelserna innan kommissionens arbete ligger klart. Arbetet beräknas vara färdigt före sommaren. Jag vill i sammanhanget nämna att den utredning om översyn av utlänningslagstiftningen som jag efter regeringens bemyndigande tillsatte förra året nu har lämnat sitt slutbetänkande . I betänkandet föreslås bl.a. att terroristbestämmelserna i utlänningslagen bryts ut och slås samman med bestämmelserna i den s.k. spaningslagen. Betänkandet remissbehandlas för närvarande. Slutligen: Om Oswald Söderqvists fråga gäller vad som i fortsättningen skall ske i fråga om bedömningen av de nio personer som för närvarande är underkastade vissa föreskrifter med stöd av terroristlagstiftningen, vill jag bara erinra om följande. Regeringen har för de nu aktuella personerna meddelat beslut om utvisning. Besluten har dock inte kunnat verkställas på grund av s.k. politiska verkställighetshinder. Utvisningsbesluten kan omprövas på begäran av den enskilde eller på initiativ av regeringen när det finns skäl för det. Regeringen har flera gånger prövat ansökningar beträffande de nu aktuella personerna men har hittills inte funnit att skäl föreligger för att upphäva besluten. Regeringen har dock i några fall lättat på meddelade föreskrifter.

Herr talman! Jag tackar invandrarministern för svaret på min fråga och beklagar samtidigt att invandrarministern har fått den här frågan på halsen. Det är nämligen fel bord. Detta är ingen flyktingeller invandrarfråga utan en rättviseoch justitiefråga. Därför borde enligt min mening justitieministern ha svarat på min fråga. Detta har ingenting med invandrareller flyktingpolitik att göra. Bakgrunden känner vi alla väl till. Därför går jag direkt in på den sista delen av svaret, som ju är det intressanta och det min fråga handlade om. Jag har nämligen frågat vad regeringen — justitieministern och i det här fallet naturligtvis också invandrarministern, eftersom det är han som svarar på frågan — tänker göra för att avlägsna denna skamfläck från det svenska rättsväsendet. De nio kurderna stämplades som terrorister långt före mordet på Olof Palme. Så den parlamentariska kommissionen har ingenting med detta att göra. De var alltså stämplade som terrorister och hade fått kommunarrest innan mordet på Palme begicks. Bakgrunden är i stället mordet på kurden Enver Ata vid Stora torget i Uppsala och så småningom på kurden Cetkän Gänger i Medborgarhuset i Stockholm. Jag skall än en gång påminna kammaren om -— jag har gjort det åtskilliga gånger — att länsåklagaren i Uppsala lade ner åtalet när det gäller Uppsalamordet. Det fanns inget samband mellan det och någon terroristorganisation. Därefter kom säpo in i bilden och fick det hela i gång. Här har det skett ett rättsövergrepp. Dessa personer och deras advokater har inte fått ta del av anklagelserna och handlingarna, och de har inte fått veta vad de är anklagade för. Sverige får kritik från bl.a. den internationella juristkommissionen, Amnesty och flyktingkommissarien. Hur länge skall detta pågå, och
Herr talman! Oswald Söderqvist talar här om skamfläck. Den beteckningen får Oswald Söderqvist själv stå för. Besluten har fattats med stöd av gällande lagstiftning. Ärendena har också varit föremål för granskning av konstitutionsutskottet. Beträffande den sammanblandning med mordet på Olof Palme som Oswald Söderqvist påtalar gör han faktiskt själv denna koppling i sin fråga. Sakläget är, som jag redovisade, sådant att den kommission som arbetar med ärendet faktiskt har intresserat sig för terroristbestämmelserna och frågan i vilken utsträckning dessa är effektiva med tanke på deras syfte. Då är det rimligt att avvakta kommissionens arbete innan vi tar ställning till om bestämmelserna skall ändras. För övrigt vill jag, med anledning av vad Oswald Söderqvist sade om rätten att ta del av materialet i ett sådant här ärende, återge vad konstitutionsutskottet skrev i sitt betänkande 1984/85:35 när utskottet hade uppe dessa frågor. I normalfallet skall alltså den presumtive terroristen ha rätt att ta del av allt material som kan åberopas mot honom. Men handlingarna får inte lämnas ut ens till parter ”om det med hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift inte röjs.

Herr talman! Visst är detta en skamfläck, invandrarministern. Men jag står faktiskt gärna själv för denna teckning och beklagar att regeringen och dess representanter inte inser att det verkligen är en skamfläck för Sverige internationellt och väcker allt större uppmärksamhet. Vi är i varje fall hittills faktiskt den enda stat i Västeuropa som har behandlat folk på detta sätt. Så man kan vara oense om bedömningen och beskrivningen av fallet. Det är klart att mordet på Olof Palme hör till bilden. När mordet begicks var det första som den inkompetente spaningsledaren Holmér gjorde att kasta sig över dessa kurder. Sedan fick han sitta där med skammen, därför att det visade sig att det inte fanns hållbara bevis. Detta kan vi ta upp i ett annat sammanhang. Regeringen var också här mycket flat, lät det hela fortgå alltför länge och tillät rättsövergrepp. Jag är ledsen att invandrarministern och regeringen inte är villiga att vidta några åtgärder för att rätta till situationen, utan att vi fortfarande skall ha nio personer som får sitta i kommunarrest och inte har rätt att få sitt fall bedömt och inte heller får veta vad de anklagas för.

Herr talman! Maria Leissner har bett mig att redovisa regeringens inställning till invandrarverkets förslag om kommunala flyktingcentra. Jag är medveten om att bostadsbristen är ett stort problem som kan utgöra Prot. 1987/88:71 ett hinder för kommunerna att ta emot fler flyktingar. Invandrarverkets 18 februari 1988 förslag till kommunala mottagningscentra är ett försök att tillfälligt lösa bostadsproblemet och att skynda på placeringen av flyktingar i kommunerna. Jag inser att det behövs tillfälliga lösningar på bostadsproblemet under en övergångstid. Jag avser att föreslå regeringen att ge invandrarverket i uppdrag att bedriva en begränsad försöksverksamhet med kommunala mottagningscentra under nästa budgetår. Invandrarverket utreder för närvarande hur en sådan försöksverksamhet mera konkret skall kunna utformas. Ett genomgångsboende måste emellertid ske i acceptabla former. Även tillfälliga bostäder skall ha en hygglig standard. Det är också viktigt att slå fast att genomgångsbostäder aldrig får bli en permanent lösning på ett bostadsproblem. Det enda varaktiga botemedlet mot bostadsbristen är att bygga fler bostäder. Jag vill försäkra, Maria Leissner, att regeringens politik är inriktad på att stödja kommunerna i deras arbete med att ta fram fler bostäder. En sådan politik ökar också kommunernas möjligheter att ta emot flyktingar.

Herr talman! Jag ber att få tacka invandrarministern för svaret. Jag tycker att det var ett mycket tillfredsställande svar. Situationen är ju akut på flyktingförläggningarna. Svårigheterna att få ut flyktingar till kommunerna, på grund av bostadsbristen, gör att förläggningarna nu nästan bågnar av trycket från ett ständigt växande antal asylsökande. I dag finns det ca 9 100 personer på förläggningar. Det anländer nya asylsökande varje månad, till ett antal av bortåt 1 500. Det betyder att vi totalt för innevarande år kommer att få kanske 20 000 flyktingar eller asylsökande. Invandrarverket beräknar att detta leder till att vi mot slutet av året kanske har 15 000 asylsökande och flyktingar på förläggningar. Men mottagningskapaciteten var ju inte riktigt beräknad för så många. Situationen är därför alarmerande, och någonting måste göras. I det läget har invandrarverket begärt att man skall sätta i gång en försöksverksamhet med kommunala flyktingcentra, med tillfälliga bostäder. Georg Andersson har tidigare redovisat en positiv inställning till den idén, och han aviserar dessutom nu att regeringen kommer att föreslå att invandrarverket skall få bedriva en sådan verksamhet. Det betyder att kommunerna får en hjälp som är klart betydande när det gäller att lösa bostadsproblemet. Jag blev därför mycket bestört över att höra bostadsministern, som gjorde sig till representant för regeringen i Gävle i förra veckan, säga att regeringen tog avstånd från idén att ordna tillfälliga bostäder. Flyktingar skall inte bo i baracker, sade bostadsministern. Detta skulle omöjliggöra försöken att få ut flyktingarna snabbare till kommunerna. Därför är det tillfredsställande att invandrarministern i sitt svar slår fast att det behövs tillfälliga lösningar på bostadsproblemet under en övergångstid, och jag utgår ifrån att invandrarministern har redovisat en åsikt som även fortsättningsvis kommer att vara regeringens.
Herr talman! Att läget är besvärande är ingen nyhet för regeringen och inte heller för riksdagen. Vi har vid flera tillfällen diskuterat de här problemen. Regeringens syn på tillfälliga mottagningscentra i kommunerna finns redovisad i budgetpropositionen. Vad jag har svarat i dag på den punkten utgörs i stort sett av ett citat från budgetpropositionen som presenterades i början av januari. Detta är ett uttryck för att vi menar att något ytterligare måste göras. Men det innebär inte att vi har varit overksamma under det gångna året. Ett intensivt arbete har pågått för att förstärka insatserna och stimulera kommunerna till ökade insatser. När det gäller Maria Leissners påstående om vad Hans Gustafsson skulle ha sagt i ett tal i Gävle, vill jag bara påpeka att det råder fullständig enighet mellan Hans Gustafsson och mig i dessa frågor. Jag har noga tagit del av vad han har sagt, och det föreligger alltså inga meningsskiljaktigheter mellan oss.
Herr talman! Jag är naturligtvis tillfredsställd med att invandrarministern här säger att han och bostadsministern är eniga. Det har annars inte låtit som om de båda ministrarna har tillhört samma regering, när den ena ministern först säger att regeringen tar avstånd från tillfälliga flyktingbostäder, som baracker och paviljonger, och den andra ministern sedan säger att vi naturligtvis skall genomföra en försöksverksamhet förutsatt att det går att ordna i tillfredsställande former. Jag är mycket tacksam över vad invandrarministern har sagt i dag. Jag tror att tillfälliga bostäder är en nödvändig lösning i en situation som i dag är mycket besvärlig. Det här borde gå att ordna i för flyktingarna fullt acceptabla former. De behöver verkligen den här typen av åtgärder.
Herr talman! Får jag för säkerhets skull göra ett förtydligande genom att säga att tillfälliga lösningar naturligtvis kan och måste tillgripas men att de inte får bli permanenta. Baracker och andra temporära arrangemang får inte göras permanenta. På den punkten är det mycket viktigt att göra markeringar, och det har också Hans Gustafsson gjort. Han har varnat för utvägen att tillgripa baracker som en permanent lösning på problemet. Men att göra detta såsom tillfälliga lösningar är självfallet ingen emot.

Herr talman! Mats Odell har frågat mig om jag ämnar ta initiativ till en lag om dödshjälp samt om jag kommer att vidta några åtgärder för att dämpa den oro som dödshjälpsdebatten har förorsakat de handikappade. Svaret på den första frågan är nej. Som Mats Odell säger i sin fråga, kan den senaste tidens debatt om dödshjälp ha väckt oro hos många människor. Men jag kan försäkra Mats Odell att det är min avsikt att motarbeta alla förslag som går ut på att legalisera dödshjälp. Att ta livet av en annan människa är alltid mord eller dråp, vare sig människan är frisk, svårt sjuk eller handikappad. Jag kan bestämt och med eftertryck lugna de handikappade: det finns resurser för att ge alla handikappade bra vård, omsorg och stöd. Dessa resurser skall användas för att uppehålla liv och för att ge alla människor goda livsvillkor. De etiska regler som gäller inom hälsooch sjukvården är mycket klara på den punkten.

Den senaste tidens debatt om dödshjälp har oroat många handikappade. De känner sitt liv ifrågasatt. Vid en presskonferens den 4 februari sade en företrädare för DHR att det mest upprörande är att t.o.m. präster och en biskop i svenska kyrkan har uttalat förståelse för dödshjälp. Ordföranden i DHR säger att många handikappade nu upplever dödshjälpsdebatten som hotfull. Det är ju ingen debatt, utan hittills bara ett ensidigt framfört budskap om att det är ursäktligt att ta livet av en annan människa därför att den personen inte anses kunna leva ett bra liv, säger DHR-ordföranden och frågar: Vem kan bedöma värdet av något annat liv än sitt eget? Inom DHR menar man att debatten om dödshjälp även skall ses som en effekt av besparingstänkandet inom sjukvården. — Det är som vi inte längre pratade om människor och moral utan om muttrar och andra prylar inom industrin. Det tycks passa i dag att föra fram ett budskap om att det är O.K.

Nu behövs stöd och hjälp för att leva — inte att dö. Ytterst är det människovärdet som står på spel.